Herr talman! Fru skolminister, jag beklagar att vi tog upp en fråga som kanske inte var huvudanledningen till min interpellation. Men jag har skrivit till skolministern och påpekat detta. Anledningen var aktuella händelser sedan jag formulerade min interpellation. Jag är nöjd med skolministerns svar beträffande dessa pamfletter. Skolministern åberopar i sitt svar och citerar också ur ett svar som hon förra året lämnade en interpellation från Håkan Holmberg. Jag tycker att var är ett utmärkt besked, och det har uppskattats. Som skolministern vet ställde Håkan Holmberg förra mandatperioden liknande interpellation till den tidigare skolministern Göran Persson. Göran Persson hänvisade i sitt svar till mer än 450 olika publikationer där man försöker leda i bevis att utrotningen av judar aldrig har inträffat. Göran Persson sade: När man ser denna kraftsamling som man vet i grunden är falsk finns det inför en läroplansrevision anledning att på den punkten vara utomordentligt tydlig. Jag är djupt övertygad om att Beatrice Ask och hela den nuvarande regeringen delar den här uppfattningen. Som jag sagt tidigare och som skolministern själv också sagt här i dag står faktiskt många skollärare och rektorer handfallna inför denna massiva och skickliga propaganda. De saknar grundkunskaper och de blir osäkra när dessa frågor kommer upp. Jag tror faktiskt att de behöver all den hjälp som de kan få genom tydlighet i denna fråga i skolböcker och läroplaner. Jag uppskattar det som skolministern tidigare har sagt. Men jag undrar om Beatrice Ask kan tänka sig vara något mera konkret beträffande sina planer på vad som skall hända i denna fråga vid regeringens bearbetning av läroplanerna.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag uppskattar både det svar som Jerzy Einhorn i dag har fått av skolministern och det mycket klara svar som jag fick tidigare när jag ställde en liknande fråga. Jag tar det som en utgångspunkt för en förtröstan att det inte finns någon risk för att något av det mest centrala i fråga om, skulle jag vilja säga, den arbetsfördelning som skall råda mellan läroplan och kursplaner genom ett förbiseende aldrig riktigt blir sagt. Jag tror alltså att det kommer att göras erforderliga markeringar. Får jag lägga till den synpunkt som också skolministern berörde i sitt första inlägg. Det gäller då fortbildningen av lärare. Den ansluter till den betydligt mer genomarbetade form av nazistisk propaganda som vi nu möter. Jag tror att de flesta lärare ganska lätt känner igen den traditionella, primitiva, mycket brutala och ibland närmast pornografiska formen av nazistpropaganda. Det är inte den som är problemet, utan problemet är -- som jag försökte belysa i mitt tidigare inlägg -- den mycket väl genomarbetade och till debatt om historiska frågor förklädda propagandan. Där kommer man med snyggt tryckta pamfletter och t.o.m. med snyggt tryckta tidskrifter med fotnoter och hela den vetenskapliga apparaten -- och alltsammans framställs som bara skoj och propaganda! Om man är det minsta läskunnig och orienterad i historien finner man att det handlar om i princip samma typ av påståenden som nazisterna började sprida ut redan under de sista krigsåren för att sopa undan spåren. Avslutningsvis vill jag säga att jag tror att det finns en betydande risk här, om inte mycket klara gränser dras bl.a. i fråga om läroplaner och, som jag var inne på förut, möjligheterna att med utlänningslagens hjälp hålla propaganda/propagandister utanför Sveriges gränser. Nästan alla så att säga civiliserade länder försöker ju hålla propagandisterna utanför sina gränser.

Men så är det inte, och så kan det inte under några omständigheter bli. Risken att vi vänjer oss vid att nazistpropaganda och antisemitiska utfall ingår som en del i det normala sättet att tala och debattera politiskt är kanske den allra största risken. Antisemiterna i sig är inte alltid de farligaste, utan farligast är de som inte reagerar mot antisemiterna.

Herr talman! Torgny Larsson har frågat mig hur regeringen bedömer situationen i Peru och vilka konsekvenser detta får för bedömningen av ansökningar om uppehållstillstånd. Torgny Larsson har vidare frågat hur många personer som ansökt om uppehållstillstånd under 1993, hur många som avvisats och på vilka grunder samt vilken grad av säkerhet som kan garanteras personer som inte beviljas tillstånd att stanna i Sverige. Först av allt vill jag påpeka att Torgny Larsson i sin interpellation talar om flyktingars behandling vid återförvisning till Peru. Om en asylsökande bedöms vara flykting beviljas han eller hon asyl i Sverige, i enlighet med Genèvekonventionen. En flykting avvisas alltså inte. Däremot kan asylsökande som inte har tillräckliga skäl för asyl och som alltså inte är flyktingar avvisas till sitt hemland. Jag kan inte kommentera enskilda asylärenden och därför kan jag inte gå in på de skäl som de asylsökande åberopat eller hur dessa bedömts. Jag kan bara påpeka att peruanska asylsökande, liksom alla andra asylsökande, åberopar många olika skäl och att dessa bedöms individuellt. De peruanska asylsökandena i Sverige är inte alls någon homogen grupp av människor som samtliga tillhör någon speciell organisation.

I 216 fall beviljades uppehållstillstånd i 1992 beslut i 121 ärenden. I flertalet fall avslogs överklagandet. Eftersom Utlänningsnämnden är en överinstans är det helt normalt att andelen bifall är mycket liten. Ett bifall i nämnden kan ju bara bero på att omständigheterna ändrats sedan Invandrarverkets beslut eller att Utlänningsnämnden bedömer att Invandrarverket fattat ett felaktigt beslut. Regeringen har under 1992 och hittills under 1993 Invandrarverket fick 93 personer tillstånd på anknytning, 82 av humanitära skäl, 12 som de factoflyktingar och 6 som flyktingar. Därtill kommer 15 Jag vill återigen understryka att såväl regeringen som myndigheterna följer utvecklingen i Peru mycket noga. Vi har tillgång till omfattande material, bl.a. från Amnesty International och America's Watch, men också från vår ambassad i Lima. Det kan inte nog understrykas när man studerar läget i Peru att terroristorganisationerna, främst Sendero Luminoso, står för en mycket stor del av de grymheter som begås mot enskilda i Peru. Vad avser bedömningen av asylärenden är det nog väl känt att regeringen aldrig fattar några generella beslut i asylärenden eller gör några generella uttalanden. Varje asylansökan prövas individuellt med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet, mot bakgrund av situationen i hemlandet. Precis som jag tidigare påpekat här i kammaren har Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden, som är de myndigheter som självständigt fattar beslut i asylärenden, vid sin bedömning av de enskilda ärendena i flertalet fall inte ansett att det mot bakgrund av läget i Peru finns anledning att anta att den asylsökande har skyddsbehov. Regeringen har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning i de ärenden som har överlämnats till regeringen för beslut. Några garantier för peruanska medborgares säkerhet i Peru kan den svenska regeringen inte lämna. Men mot bakgrund av kunskapen om läget i Peru och vad de asylsökande anfört till stöd för sina ansökningar har varken myndigheterna eller regeringen haft anledning att anta att det generellt skulle finnas hinder mot avvisning av peruanska medborgare till Peru. Erfarenheten av de avvisningar som hittills verkställts ger inte anledning att ompröva det här ställningstagandet. Den svenska ambassaden i Lima kan vid behov informera sig om hur de asylsökandes återvändande avlöper. Jag måste återigen upplysa om att den europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter vid förhandling den 15 februari i år fattade beslut i två ärenden i vilka peruanska asylsökande som enligt beslut av regeringen skall avvisas från Sverige klagat till kommissionen. De hade anfört att de skulle löpa risk att torteras om de avvisades till Peru. I båda fallen fann kommissionen att ärendena inte skulle tas upp till prövning, då klagandenas påståenden bedömdes vara uppenbart ogrundade. Kommissionen anförde att svenska myndigheter har omfattande erfarenhet av att bedöma asylansökningar från peruanska medborgare och att regeringen noggrant prövar omständigheterna i ärendena. Prövningen enligt svensk lag om huruvida en avvisning kan verkställas med hänsyn till risken för tortyr överensstämmer enligt kommissionen väl med de krav som ställs enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Senare under våren har kommissionen fattat beslut i ytterligare två ärenden rörande avvisning av peruanska asylsökande och kommit fram till samma slutsatser. Jag tycker därför att det är uppenbart att asylsökande från Peru, liksom alla asylsökande, får sin sak noga prövad i Sverige. Den som efter en individuell prövning av asylansökan bedöms ha behov av skydd i Sverige får det.
Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för ett detaljerat svar på den interpellation jag ställt om Sveriges behandling av peruaner som har sökt asyl här. Kulturministern påpekar att jag i min interpellation talar om behandling av flyktingar vid återförvisning. Hon säger vidare att en flykting inte avvisas. Däremot kan en asylsökande som inte har tillräckliga skäl för asyl och som alltså inte är flykting avvisas till sitt hemland. Det kulturministern säger är naturligtvis rätt. Jag har inte använt begreppet flykting i själva interpellationen -- däremot hade det insmugit sig i rubriken. I ett annat påpekande vill kulturministern korrigera de siffror jag anfört i interpellationen. Det framgår exempelvis att 774 peruanska medborgare ansökte om asyl här i Sverige under 1992, medan jag i min interpellation angav att det var 942. Man kan fråga sig vem av oss som har rätt -- Birgit Friggebo eller jag. Jag för min del kan säga att jag har fått siffrorna från Riksdagens utredningstjänst. Där har man angivit en namngiven person på Invandrarverket som sin referens, så jag står något undrande inför det här. Vidare säger kulturministern att Invandrarverket under förra året fattade beslut i 313 ärenden rörande peruanska medborgare. Invandrarverket har genom uredningstjänsten till mig uppgivit att 160 asylärenden avgjordes under 1992. Jag undrar hur jag skall tolka dessa uppgifter. Är båda uppgifterna korrekta? Eftersom kulturministern säger att hon vill korrigera de uppgifter jag anfört måste jag fråga hur många asylärenden som avgjordes under förra året. Var det 160 eller inte? Birgit Friggebo säger vidare att 216 personer beviljades uppehållstillstånd medan 97 avvisades. Av min interpellation framgick det att 48 av de 160 Man kan fråga sig om alla dessa siffror spelar någon större roll. Det är naturligtvis inte siffrorna i sig som är det viktiga. Anledningen till att jag ändå har tagit upp det är att två tredjedelar av de 313 fallen skulle ha beviljats uppehållstillstånd enligt den uppgift jag nu har fått av kulturministern. De uppgifter jag har fått genom utredningstjänsten innebär att mindre än en tredjedel av de 160 asylsökande skulle fått stanna. Om det är möjligt vore jag tacksam för ett klargörande. Herr talman! Oavsett hur viktigt det är med korrekta siffror är det naturligtvis människoödena -- människorna bakom siffrorna -- som är det väsentliga i dessa sammanhang. Jag ställer mig frågan om de myndigheter som beslutar har tillräcklig kunskap och integritet för att fatta de rätta besluten. Vilken aktuell kunskap har de om förhållandena i de land varifrån de asylsökande kommer? I en tid då attityden mot invandrare och flyktingar blir allt kärvare är det viktigt att myndigheternas bedömningar blir så korrekta och välgrundade som möjligt. Enligt många uppgifter inger förhållandena i Peru djup oro, även om det finns vissa hoppingivande tecken. Det är uppenbart att de mänskliga rättigheterna kränks och att förhållandena för många människor är vidriga att leva under. I min interpellation ställde jag frågan om hur regeringen bedömer situationen i Peru. Jag skall erkänna att jag inte är helt nöjd med svaret. Kulturministern säger visserligen att regeringen och berörda myndigheter noga följer utvecklingen, och visserligen betonas det att man har ett omfattande material från såväl svenska ambassaden som från exempelvis Amnesty Det är bra att regeringen följer utvecklingen noga, men det vore värdefullt med en något mer samlad bild -- en samlad bedömning av situationen i Peru. Jag efterlyser det. Det vore värdefullt med någon form av kompletterande svar avseende hur situationen är i dag. Jag läste i någon tidning att företrädare för kyrkorna i Sverige häromdagen, jag tror att det var den 18 maj, skulle uppvakta kulturministern om den svenska invandrar och flyktingpolitiken. Enligt nämnda tidningsuppgift skulle de också framföra att de känner oro över den grupp på 400-- 500 peruaner som finns i Sverige just nu. De befarade bl.a. att hela gruppen skulle komma att utvisas -- något som ingav stor oro, eftersom peruanernas situation i hemlandet sades vara mycket osäker. Vad av allmänt intresse sade kulturministern vid detta tillfälle?
Fru talman! Vi behöver inte tvista om vilka som är asylsökande och vilka som är flyktingar -- vi är helt överens om det. Ett ganska vanligt misstag i den allmänna debatten är att det sägs att alla som kommer hit är flyktingar och att vi utvisar flyktingar. Det gör vi inte i Sverige. Jag håller också med Torgny Larsson om att sifferexercisen i och för sig i sina detaljer kanske inte är så intressant, utan det är storleksordningen. Sifferexercisen är naturligtvis viktig, mot bakgrund av att det i olika svenska medier har förekommit mycket skriverier om peruanerna. Jag har också fått brev från många människor, som tror att alla peruaner skall utvisas från Sverige och att inte någon som kommer från Peru kan få stanna här. Siffrorna visar att så inte är fallet. Det görs bedömningar att det finns de som är flyktingar enligt Genèvekonventionen -- dock inte särskilt många hittills -- och även de som är de facto-flyktingar, men många har fått uppehållstillstånd av framför allt humanitära skäl. Det finns också en ganska stor grupp, som inte ingår i asylärendena, som har beviljats tillstånd på grund av anknytning. Torgny Larsson och jag har litet divergerande siffror, och det kan bero på anknytningsfallen. Jag är glad över att Torgny Larsson har ställt den här frågan, så att en del missuppfattningar kan undanröjas. Alla personer som kommer från Peru anför alltså inte liknande skäl, utan de anför olika skäl. Det görs individuella bedömningar också av peruanerna. Det finns inte något beslut och det har inte givits något underhandsbesked till myndigheter om att peruaner inte skall få stanna i Sverige. De olika siffrorna bekräftar detta. Torgny Larsson ställde också i sin interpellation en fråga om hur regeringen bedömer situationen i Peru. Det finns i och för sig länder som gör olika genomgångar och beskrivningar av situationen i olika avseenden i länder runt om i världen. Vi gör inte så i Sverige; vi ger inte ut någon årsrapport om hur regeringen bedömer situationen i olika länder. Däremot förekommer det till och från att också FN gör specialstudier av olika länder, där man går mycket på djupet och besöker länderna. Svenska myndigheter och den svenska regeringen använder naturligtvis sådana rapporter. Regeringen har dock inga planer på att ge ut den typen av länderrapporter. Det finns däremot ett omfattande material, och den svenska ambassaden i Lima tar t.ex. också från och till in upplysningar när man vill fördjupa sig i någon speciell företeelse, som kan ha åberopats av en asylsökande. Om regeringen skulle göra en mer generell beskrivning av situationen i ett land, inverkar det dessutom på den bedömning som våra underliggande myndigheter Invandrarverket och Utlänningsnämnden sedan skall göra. Det är ju Invandrarverket och Utlänningsnämnden som har att självständigt pröva de olika asylansökningarna, dels mot bakgrund av vad den asylsökande själv åberopar, dels mot bakgrund av kunskap och kännedom om situationen i det aktuella landet. Sist frågade Torgny Larsson vilka besked jag kunde ge vid den uppvaktning som Svenska kyrkan, med ärkebiskopen i ledningen, samfunden och den katolska kyrkan gjorde hos mig i förra veckan. Vi tog upp ett antal mycket intressanta frågor. Dock berördes inte specifikt de asylsökande från Peru. Det viktigaste beskedet jag kunde ge kyrkorna och samfunden vid uppvaktningen var det som jag tidigare har sagt, nämligen att vi får signaler om att praxis i asylärenden skulle ha hårdnat under senare tid. Utlänningsnämnden förnekar detta bestämt. Jag tycker ändå att dessa signaler skall tas på allvar, och därför har vi för avsikt att göra en genomlysning av praxis i asylärenden, framför allt när det gäller de humanitära skälen. En oberoende jurist skall göra denna genomlysning, så att vi verkligen får svart på vitt hur asylpraxis har utvecklats under senare tid.
Fru talman! Det var ett värdefullt besked som vi nu fick av kulturministern då det gäller svaret till företrädarna till kyrkorna, dvs. att det skall göras en genomlysning. Det förekommer alltså en stor och växande kritik från inte minst kyrkorna mot den praxis som håller på att utvecklas. Det är därför värdefullt om denna genomlysning kan genomföras. Anledningen till att jag framställde min interpellation var inte att kyrkorna skulle göra en uppvaktning -- jag visste över huvud taget inte om det -- utan det var de kontakter som jag hade haft med peruaner. Jag kan vitsorda det som kulturministern har sagt, dvs. att det finns fall både där personer har fått uppehållstillstånd och där personer har utvisats. Jag har varit i kontakt med båda grupperna. Det som oroar mig mest är att unga män uppges riskera att hamna i militärfängelse därför att de har lämnat landet och därmed anses ha smitit från militärtjänst. Det kanske i och för sig inte är så egendomligt, men det stora problemet är rädslan för tortyr. Här går uppgifterna isär. Jag har fått mycket entydiga uppgifter om att det i militärfängelserna förekommer tortyr av sådana som av olika skäl har hamnat där. Jag skulle vilja veta på vilket sätt det sker en uppföljning, så att det inte förekommer tortyr av unga män. Sedan sade kulturministern att den svenska ambassaden i Lima vid behov kan informera sig om hur de asylsökandes återkomst avlöper. Det är naturligtvis bra att man gör det -- det är självklart -- men frågan är om och i vilken omfattning det faktiskt sker. Informerar sig svenska ambassaden exempelvis om sådana fall där någon riskerar fängelse och bevakar att han inte blir utsatt för tortyr?
Fru talman! Bland de ärenden som regeringen har haft att behandla har det inte i något fall förekommit att en ung man har anfört de skäl som Torgny Larsson nu tar upp, dvs. att han riskerar bestraffning därför att han har undanhållit sig från militärtjänst. Europadomstolen har prövat fyra fall där peruanska asylsökande hävdat att de riskerar just fängelse och tortyr vid ett återvändande. Kommissionen har då svarat att de klagandes påståenden bedöms vara uppenbart ogrundade. Det är alltså inte bara Invandrarverket, Utlänningsnämnden och den svenska regeringen som gör denna bedömning, utan också den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Det har inneburit en viktig granskning att dessa peruanska asylsökande har vänt sig till Europadomstolen för att få den här saken prövad. Jag vet inte hur mycket längre man kan gå. När det gäller ambassadens arbete, eller bistånd, för att inhämta information kan jag tala om att vi får den grundläggande informationen genom t.ex. America's Watch, Amnesty och andra internationella organisationer. I den mån som det i ett enskilt ärende behövs någon upplysning, t.ex. om den aktuella lagstiftningen, om det har gjorts några förändringar vad avser lagstiftningen, kan man gå ner till ambassaden -- vilket också sker -- och få aktuell information som har betydelse för bedömningen av det enskilda ärendet. Det finns också olika säkerhetsventiler när det gäller uppföljningen av dem som har sänts hem. Det är inte så länge sedan Amnesty gjorde en blixtaktion när en person togs i förvar när han kom tillbaka till Peru. Den här blixtaktionen är nu återkallad, eftersom personen i fråga togs ur förvar efter några dagar. Detta är ett exempel på att vi ifrån den svenska regeringen agerar. Vi gick ner till ambassaden i Lima och bad personalen där att försöka få fram mer uppgifter om vad det var som hände, vad orsaken var till att den här personen togs i förvar och vad som hände under den tiden. Rent allmänt kan man ju säga att det är ganska vanligt att personer förhörs när de kommer hem, utan att det egentligen behöver hända dem någonting. De förhörs om var de har varit, och det sker en granskning av handlingar och liknande. Så detta behöver i och för sig inte vara uppseendeväckande. Men vi tar de olika rapporter som vi kan få, om någon person tas i fängsligt förvar när han eller hon återvänder till sitt hemland, mycket seriöst. Den typen av information är naturligtvis också ett stöd för behandlingen av kommande ärenden när det gäller andra asylsökande från det aktuella landet.
Fru talman! Jag skall bara säga ett par saker till. För det första vill jag ställa en rak fråga: Uppfattar jag kulturministern rätt, att hon är säker på att tortyr av unga män, som har undanhållit sig värnplikt, inte förekommer i militärfängelse? För det andra tolkar jag henne så, att det finns ett ökat intresse från regeringens sida att lyssna på vad företrädare för kyrkorna har för kunskap att förmedla. De har ju ofta god inblick i situationer i berörda länder. Jag har förstått att ambassaderna egentligen inte har möjlighet att göra så mycket. Det är framför allt andra organisationer, t.ex. Amnesty international, som kan ge information. Men jag tolkar henne också så, att det finns ett intresse för att kyrkorna skall få bidra med att ge en inblick i situationen, på grund av de internationella kontakter som de har. Jag vill bara ställa en avslutande fråga. I sitt första svar talar kulturministern om den beryktade terroristorganisationen Sendero Luminoso, som ju står för en mycket stor del av de grymheter som begås mot enskilda i Peru. Vilka möjligheter ser kulturministern att det finns för att den organisationens inflytande skall minskas?

Fru talman! Torgny Larsson frågade om det är välkommet att kyrkorna lämnar information. Det är redan så att kyrkorna lämnar information, just på grund av att de ibland har en unik och specifik kunskap, eftersom de har ett vittförgrenat internationellt nät. Jag välkomnade också under den uppvaktning som gjordes att kyrkorna och samfunden engagerar sig för de asylsökande som finns på våra förläggningar i Sverige. Inte minst gäller detta dem som i dag har kommit från Bosnien. Dessa människor har gått igenom mycket traumatiska händelser och behöver den mänskliga värme och den kontakt som personer utanför den egna gruppen kan bidra med. Jag tror att kyrkorna och samfunden skulle kunna göra en stor insats för de asylsökande när det gäller den humanitära delen, men de kan också göra en stor insats när det gäller att bistå med information ifrån olika delar av världen. När det gäller hur man skall kunna tillintetgöra Sendero Luminoso, som ju är en renodlad terroristorganisation -- det finns ingenting politiskt i den organisationens uppträdande -- kan vi från svensk sida naturligtvis inte bidra särskilt mycket. Naturligtvis skall vi inte bidra med att ge dem en bas för verksamhet här i Sverige. Det kan vi råda över. Jag tror att det är bra att den peruanska regeringen har ökat sina aktiviteter för att oskadliggöra den här terroristorganisationen. Till sist, fru talman, vill jag svara på frågan om tortyr. Det kan naturligtvis inte uteslutas att det sker övergrepp ifrån myndigheterna i Peru mot personer, men det viktiga är att våra myndigheter här i Sverige har att bedöma huruvida en asylsökande personligen riskerar att utsättas för tortyr om han eller hon avvisas från Sverige. Jag är mycket övertygad om att den noggrannhet som myndigheterna använder vid sin prövning utesluter att det finns risker för att de återvändande skulle utsättas för tortyr. Som jag tidigare har sagt kan den svenska regeringen inte garantera det här. Men i den bedömning som görs i asylärendena utgår man ändå från att det inte generellt kan sägas att peruaner inte kan återvända till sitt hemland.

Fru talman! Jerzy Einhorn har frågat mig om regeringen har för avsikt att ta upp eller agera i frågan om att prefekterna vid kliniska institutioner inte skall få vara chefsöverläkare. Enligt den nu gällande högskoleförordningen är det högskolestyrelsen som efter samråd med institutionsstyrelsen beslutar vem som skall vara prefekt vid en institution. Högskoleförordningen anger, att vid en institution som har verksamhet också inom kliniskt område kan även en klinikchef, som inte är anställd vid högskoleenheten, utses till prefekt. Den 1 juli i år träder en ny högskoleförordning i kraft. Denna innebär en väsentlig utökning av den lokala beslutanderätten inom universitet och högskolor. Den nya högskoleförordningen innehåller således inga bestämmelser om hur verksamheten vid universitet och högskolor i det här aktuella hänseendet närmare skall organiseras. Vilka institutioner som skall finnas och hur dessa skall ledas blir helt frågor för de enskilda universiteten och högskolorna. I detta ligger givetvis också att det är dessa som avgör vilka krav de vill ställa på dem som skall leda arbetet inom en institution och vilka personer som skall ges dessa uppgifter. Den nya högskoleförordningen innebär inget hinder för ett universitet eller en högskola som så finner lämpligt att till ledningen av en institution knyta t.ex. en chefsöverläkare. Liksom Jerzy Einhorn har jag noterat att det har uppstått diskussioner i frågan om att låta chefsöverläkare också fungera som prefekter utifrån att landstingen som arbetsgivare inte skulle vilja se sina anställda åta sig denna typ av uppdrag. Det är självklart att varken jag som utbildningsoch forskningsminister eller regeringen råder över förhållandena inom landstingen i detta hänseende. Den pågående omstruktureringen av landstingen, främst beträffande de ekonomiska styrsystemen men även i de organisatoriska delarna, kan givetvis få konsekvenser för samspelet mellan universitet och högskolor å ena sidan och sjukvården å den andra, vilket framhölls i årets forskningsproposition. Jag har erfarit att en arbetsgrupp med företrädare för universiteten och universitetssjukhusen diskuterar bl.a. denna fråga. Jag förutsätter för min del att det på ömse håll finns en god vilja att på bästa sätt utnyttja kvalificerade personer.
Fru talman! Jag vill tacka utbildnings och forskningsministern för svaret och den markering som det ändå innehåller. Jag vill först säga att kvaliteten av den medicinska verksamheten i hela landet är som alla säkert vet till stor del beroende av verksamheten vid våra undervisningssjukhus. Det är där som vi utbildar blivande läkare och tandläkare samt en stor del av specialisterna i olika discipliner. Det är där man bedriver huvuddelen av den kliniska forskningen och det kliniska utvecklingsarbetet. Nästan all klinisk forskarutbildning är förlagd till våra universitet och sjukhus. Resultaten av detta sprids sedan över hela landet och påverkar kvaliteten av sjukvård i hela landet. Staten är väl medveten om detta och har satsat betydande s.k. LUA och TUA-medel på denna forskning, utveckling och undervisning. Dessa medel disponeras dock i praktiken nästan helt i dagens läge av sjukvårdens huvudmän och de chefsöverläkare som sjukhusen tillsätter. För att hela detta system skall fungera och undervisningssjukhusen skall kunna fylla sina funktioner krävs även i fortsättningen en nära samordning mellan sjukvård, undervisning och forskning vid våra undervisningssjukhus. För att uppnå detta var det tidigare faktiskt obligatoriskt att professorn och prefekten vid en klinisk institution, medicinsk eller odontologisk, också blev överläkare och klinikchef. Sjukvården gagnades av denna vetenskapliga förankring. Genom detta skapades goda förutsättningar för klinisk forskning och utvecklingsarbete. Undervisning och forskningsutbildning tillförsäkrades den helt nödvändiga förankringen inom sjukvården. I de allra flesta fall fungerade systemet utmärkt, men i faktiskt mycket få enstaka fall fungerade det inte. Därför beslutades för inte mer än ett tiotal år sedan att det inte skall vara obligatoriskt att prefekten och professorn också skall utses till klinikchef och chefsöverläkare. Tidigare har regeringen utsett en och samma person till bägge dessa befattningar. Utbildningsministern påpekade att det har uppstått diskussioner om att låta prefekten också vara chefsöverläkare. I verkligheten har under den senaste tiden den administrativa ledningen vid några men inte alla undervisningssjukhus i Sverige i praktiken förbjudit kombinationen prefekt-- Karolinska sjukhuset finns i dag kvar två chefsöverläkare som är prefekter. Sjukhusledningen accepterar detta under en övergångstid på ett enda år. Sedan får man välja. Vid Huddinge sjukhus finns ingen prefekt kvar som chefsöverläkare. I Malmö finns två gamla för länge sedan utsedda professorer som förenar prefektskap med att vara chefsöverläkare. Som utbildningsministern säkert känner till har betydande problem uppstått i Umeå, när sjukhusdirektören vid professorstillsättningen konsekvent utsåg nya chefsöverläkare bland ickeprofessorer. Vid Odontologiska fakulteten i Göteborg har det gått så långt att assistenttandläkare, tidigare amanuenstjänster och rekryteringstjänster till forskningsutbildning och till stor del finansierade av staten, tillsätts av övertandläkare bland överblivna tandläkare efter de av kommunen beslutade budgetreduceringarna. Därvid tas ingen hänsyn till lämpligheten för forskarutbildning. Jag känner till att Utbildningsdepartementet och utbildningsministern personligen har ingripit i denna fråga. Det var bra, men grundproblemet kvarstår. Denna konsekventa diskriminering av prefekter och chefsöverläkare vid flera av våra undervisningssjukhus gagnar inte forskningen och undervisningen. Det skapar faktiskt stora problem. Universiteten är inget problem. De vill ha fortsatt samordning. Jag talade om detta nyligen med flera dekaner. Som prefekt och som chefsöverläkare får man numera administrativ hjälp, som man inte fick tidigare. Det är faktiskt mindre tidskrävande med samordningen nu än det var tidigare under den tid, 25 år, som jag var både prefekt och chefsöverläkare. Många av de professorer som jag talade med vill ha fortsatt samordning, därför att de i dag behöver ägna mycket mer tid åt överläggningar med chefsöverläkaren för att bevaka forskning och undervisning. Man känner sig alltid vara i underläge. Det är sant som utbildnings och forskningsministern sade, att regeringen inte rår över vem som landstingen utser till chefsöverläkare. Men regeringen disponerar betydande LUA ochTUA-medel som efter en enda dag kan föras över till sjukvårdens huvudmän. Jag undrar: Överväger regeringen att använda dessa medel som påtryckningsmedel eller att överföra dem till universiteten för att sedan fördelas av universiteten?
Fru talman! Låt mig understryka att Jerzy Einhorn och jag är hundraprocentigt ense om universitetssjukhusens alldeles avgörande betydelse för en god läkar och tandläkarutbildning. Fungerar inte universitetssjukhusen i detta hänseende väl, kommer hela utbildningen av läkare och tandläkare att bli lidande. Låt mig spekulera ett ögonblick med utgångspunkt i Jerzy Einhorns allra senaste fråga, nämligen huruvida regeringen kan tänkas vara villig att använda LUA och TUA-medlen för att åstadkomma en tingens ordning som Jerzy Einhorn i dag inte tycker att medlen åstadkommer. Jag skulle tippa, fru talman, att om vi träffas i en ny debatt om fem eller tio år i denna kammare om dessa frågor, kommer vi att debattera dem mot bakgrund av ett hälso och sjukvårdssystem som inte ser ut som det vi har i dag. Vi kommer då att ha ett hälso och sjukvårdssystem med många olika vårdgivare. Jag tycker att det är bra att vi får ett sådant system. Hur det i sina enskildheter kommer att se ut vågar jag inte spekulera i, men det kommer att bli flera vårdgivare. I det läget kommer staten, när den sluter avtal med sjukvårdens huvudmän -- för i grunden är det fråga om det när staten vill ha verksamhet utförd inom ramen för tandläkar och läkarutbildning -- att ha skäl att fråga sig på vilket sätt resp. sjukvårdshuvudman är beredd att leva upp till de förpliktelser som staten, utifrån läkar och tandläkarutbildningens utgångspunkter, har anledning att ålägga. I ett sådant läge förutsätter jag att staten vid sitt kontraktsskrivande med resp. huvudman för tillgodoseende av utbildningsbehoven kommer att ställa utomordentliga krav på att dessa utbildningsbehov faktiskt också kan tillgodoses. Om landstingen inte är beredda, eller om annan huvudman inte är beredd, att leva upp till dessa förpliktelser, är min uppfattning att staten i så fall inte skall teckna avtal utan teckna avtal med en annan huvudman för att tillgodose de intressen som staten har att främja. För statens vidkommande gäller alltså, oavsett hur de olika tekniska och tjänsteorganisatoriska lösningarna kan se ut, att tillse att statens utbildningsintressen tillgodoses till hundra procent.
Fru talman! Det är bra att vi tänker på situationen om ett antal år. Jag delar helt utbildningsministerns inställning till framtida sjukvård. Den kommer att förändras och behöver förändras. Men nu diskuterar vi situationen som den är i dag. Jag bedömer att det faktiskt i dagens läge är mer angeläget än någonsin tidigare, mer angeläget än när det var ett obligatorium, att vi samordnar ansvaret för forskning, utbildning, undervisning och sjukvård vid våra universitetssjukhus. Sjukhusen och sjukhusledningar är hårt pressade av kommunernas sparbeting. För t.ex. Stockholms del blir reduceringar av universitetsklinikernas budget väsentligt större i år än de 350 miljoner som staten tillför för forskning och undervisning. I detta läge har jag personligen, som har arbetat många år inom sjukvård, i och för sig stor förståelse för sjukvårdshuvudmännens handlande. Sjukvårdens dagliga behov är oerhört trängande. Dock är de av staten anvisade medlen inte avsedda för att lösa sjukvårdens problem. Man kan inte i dag garantera att så inte är fallet. Det bästa vore, tycker jag själv, att man i samtliga därtill lämpliga fall åter kunde sammanföra funktioner som klinikchef och prefekt, för det fungerar fortfarande utmärkt vid ett stort antal av våra undervisningssjukhus. Det är litet paradoxalt att prefekten, som har det övergripande ansvaret för forskning och utbildning, inte har kontroll över statliga medel, avsedda för ändamålet. Om man bibehåller denna olyckliga delning, borde regeringen undersöka möjligheterna att LUA medlen tilldelas institutionen, varefter institutionen förhandlar med kliniken om hur pengarna skall användas för olika ändamål. Jag vill inte förlänga den här debatten, eftersom utbildningsministern och jag har samma syn på dessa frågor, vilket utbildningsministern mycket klart har markerat. Frågan är: Hur skall vi bevaka dessa frågor i en föränderlig omvärld?
Fru talman! Jag vill instämma i det viktiga uttalande som Jerzy Einhorn nyss gjorde, nämligen att LUA medel inte är till för att lösa allmänna sjukvårdsproblem. LUA-medlen är statens ersättning till sjukvårdshuvudmannen och TUA huvudman är beredd att ge till staten för fullgörande av statens läkar och tandläkarutbildningar. Dessa medel är alltså inte till för att stärka sjukvården i största allmänhet. I fallet Stockholms läns landsting måste man i ärlighetens namn säga att om man räknar riktigt, tillskjuter Stockholms läns landsting ur sin landstingskassa en del till medicinsk forskning. Jag tycker att det är rätt att Stockholms läns landsting tar detta ansvar. Personligen har jag svårt för varje regel som exkluderar en alldeles speciell kategori människor för ett visst uppdrag. Att man bara för att man har ett annat uppdrag är exkluderad för ett annat är för min del en egendomlig princip. Jag kan förstå att denna princip i praktisk tillämpning ibland kan ha fog för sig. Om t.ex. människor har hård arbetsbelastning, bör de inte förena olikartade uppgifter. Enligt min mening är den rimliga metoden snarare att se till personen än funktionen för att på bästa sätt lösa de uppgifter som man har för handen. Fru talman! Som svar på Jerzy Einhorns fråga om den fortsatta processen vill jag säga att den arbetsgrupp med företrädare för universiteten och universitetssjukhusen, som jag nämnde i mitt svar, nu närmare analyserar konsekvenserna för läkaroch tandläkarutbildningarna av den pågående förändringen av sjukvården i stort. Denna arbetsgrupps resultat kommer alldeles säkert så småningom att hamna såväl på mitt som på riksdagens bord.
Fru talman! Jag tackar för den här korta debatten. Utbildningsministern och jag har ju samma uppfattning. Det är det mest naturliga att man inte skall diskriminera vissa personer bara därför att de har ett annat uppdrag. Det skulle leda till mycket allvarliga konsekvenser. Men faktum är att detta sker i dag. Det är ingen tillfällighet att skillnaderna är så enormt stora. En sådan diskriminering sker ganska godtyckligt på grund av en sjukhuslednings åsikt och inte av några andra skäl. Herr statsråd! Om jag får ge ett råd, så är det att statsrådet bör försöka följa -- och kanske i den mån det är möjligt påverka -- de överläggningar som pågår. Om man inte finner en bra lösning på denna fråga, kommer regeringen och utbildningsministern att bli tvungna att ganska ofta ingripa på det sätt som man nu har gjort i Göteborg på den odontologiska fakulteten. Om man försöker att lösa det grundläggande problemet och inte dess effekter, skulle man spara mycket av det arbete och den frustruation som i dag finns på undervisningssjukhusen.

Fru talman! Sinikka Bohlin har frågat miljöministern om han avser att driva ombildningen av Statens institut för byggnadsforskning parallellt med båda berörda forskningsgrenar, dvs. den tekniska resp. den samhällsvetenskapliga, samt hur den framtida samhällsvetenskapliga forskningen skall finansieras. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. omstruktureras. Huvuddragen i den föreslagna förändringsstrategin är att en ny institution för bygg och fastighetsforskning bildas med koppling till Tekniska högskolan i Stockholm men med lokalisering i Gävle. Regeringen har uppdragit åt Statens råd för byggnadsforskning att, med förbehåll för riksdagens godkännande, träffa överenskommelser härom med Kungliga tekniska högskolan. Regeringen förutsätter att den nya institutionen kommer att ha en betydande förmåga att erhålla extern finansiering av forskningen, inte minst från branschen. under kommande budgetår koncentreras på samhällsvetenskapligt inriktad forskning samt att denna forskning snarast utvärderas. Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet kommer på regeringens uppdrag att utvärdera den samhällsvetenskapliga forskningen vid SIB och pröva förutsättningarna för dess fortsatta existens. Detta uppdrag rapporteras till regeringen senast den 1 oktober 1993. Av vad jag nu har sagt framgår att det finns en tidsförskjutning mellan de två aktiviteterna, vilket också klart uttrycks i forskningspropositionen. Regeringen betonar i forskningspropositionen vikten av en samhällsvetenskaplig forskning om bostadspolitik och bostadssociala frågor med hög kvalitet. Regeringen konstaterar samtidigt att forskning av detta slag, i likhet med byggforskning i övrigt, i ökad utsträckning måste bedrivas med stöd från forskningsråd, sektorsorgan och andra intressenter. Vad vi diskuterar är alltså inte om forskning av detta slag skall bedrivas utan formerna för den. Vad gäller finansieringen av just den samhällsvetenskapligt inriktade byggforskning som bedrivs vid SIB har regeringen klargjort att den bör garanteras oförändrad omfattning under budgetåret 1993/94 i avvaktan på resultatet av utvärderingen men knytas till Uppsala universitet. Frågan om fortsatt finansiering därefter blir beroende av vad utvärderingen visar och de ställningstaganden den ger anledning till. I forskningspropositionen klargörs att regeringen inte utesluter att fortsatt statligt stöd i någon omfattning kan ges under åren efter budgetåret Förslaget i forskningspropositionen är formellt så utformat att SIB som myndighet avvecklas den 1 juli 1993. Jag vill samtidigt betona att regeringens bestämda avsikt är att omstruktureringen av byggforskningen skall genomföras på ett sådant sätt att det finns en reell handlingsfrihet och att en faktisk sakprövning av den samhällsvetenskapligt inriktade forskningens framtid vid nuvarande SIB således kan ske efter utvärderingen.
Fru talman! Utbildningsministerns beskrivning över hur interpellationen har vandrat mellan olika departement illustrerar delvis frågans och byggnadsforskningens bredd. Jag framställde interpellationen till utbildningsministern, varefter den hamnade på Miljödepartementet, men svaret skulle lämnas av näringsministern. Ändå är det utbildningsministern som står här i dag. Jag tackar för svaret. Det finns vissa saker som är väldigt motsägelsefulla i årets forskningsproposition, liksom det finns i utbildningsministerns svar. Forskningen vid mindre och medelstora högskolor föreslås nu få ökade resurser, vilket sprider kompetens över hela landet och bidrar till regional utveckling. Kontakterna med forskarvärlden och näringslivet skall stärkas, och detta är mycket bra. Dock är förslaget när det gäller statens byggnadsforskning och dess framtid obegripligt. Regeringens förslag har väckt upprörda känslor, inte enbart i Gävle, som är lokaliseringsort för SIB sedan 1976. Även i forskarkretsar inom landet och också utomlands har förslaget väckt stor uppmärksamhet och undran. Man kan fråga sig om det var nödvändigt att behandla en för landet viktig verksamhet så uppseendeväckande nonchalant. Det är svårt att förstå hur man kan utveckla, förnya och effektivisera en verksamhet, samtidigt som man föreslår riksdagen att låta säga upp den arbetande personalen, som utgör kompetensen på institutet. Lika litet ändamålsenligt är det att dra undan 37 av de 52 miljoner som utgör den finansiella grunden för institutets verksamhet. Enligt uppgifter har Näringsdepartementet redan tagit kontakt med institutet och uppmanat till att man skall förbereda avvecklingen -- personalen skall alltså sägas upp -- så att ärendet kan expedieras utan uppskov så snart riksdagen har fattat beslutet i början av juni. Departementets åtgärd är anmärkningsvärd, eftersom bostadsutskottet ännu ej har justerat sitt betänkande -- det görs eventuellt i morgon -- och riksdagen ännu mindre har fattat något beslut. Varför denna brådska? Först gör man ett hastverk i propositionen, sedan kommer man med ett avvecklingsförslag före riksdagsbeslutet, utan att man kan argumentera i sak för en nedläggning. Enligt svaret betonar regeringen vikten av samhällsvetenskaplig forskning om bostadspolitik och om bostadssociala frågor med hög kvalitet. Det är alltså inte forskningen som sådan som diskuteras utan det är formerna, säger utbildningsministern. Det har tidigare gjorts både utredning och översyn av verksamheten, men dessa redovisas inte i forskningspropositionen. Eftersom regeringen förordar en fortsatt utvärdering av den samhällsvetenskapliga forskningen vid SIB, måste man tolka detta så, att regeringen anser att forskningen inte håller måttet. Ändå har institutet som helhet haft gott renommé internationellt. Det betraktas som ett av de tre fyra främsta forskningsmiljöerna inom området i Europa. Det är personalen som är resursen i sammanhanget. Den kompetens och den forskningsmiljö som har byggts upp vid SIB sedan omlokaliseringen till Gävle 1976 har ett omvittnat högt anseende, både nationellt och internationellt. Inte minst forskningen om samhällsbyggande, regionalpolitik, ekonomi, förvaltning och bostadssociala frågor, s.k. urbanforskning, är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen, sett i ett europeiskt perspektiv när det gäller EES-avtalet och ett eventuellt EG-medlemskap. Den tekniska forskningen hänger intimt samman med den samhällsvetenskapliga. Det behövs utöver den föreslagna branschforskningen på den tekniska sidan även en oberoende svensk expertmiljö. Man bygger nämligen inte för byggandets egen skull, utan det är människorna som är själva funktionen i byggnaderna. Det är människorna som formar boendemiljöer. Det är viktigt att det nu under våren fattas beslut som gäller för båda enheterna. Därför undrar jag fortfarande om inte utbildningsministern är beredd att parallellt ombilda verksamheten vid SIB, och att även klart anvisa pengar till båda forskningsgrenarna. Om inte, skulle jag gärna vilja ha sakargument för den förskjutning som finns mellan de två olika forskningsgrenarna inom SIB.

Fru talman! Låt mig först i korthet nämna att jag är positiv till den planerade klyvningen av Statens institut för byggnadsforskning -- i denna fråga har jag själv varit aktiv -- liksom i frågan om den nära anknytningen till den utvecklade forsknings och utbildningskulturen vid Tekniska högskolan resp. Detta kan ses som en garanti för att kvalitet och effektivitet skall kunna upprätthållas även i framtiden. Genom detta ser jag också ökade möjligheter till framtida expansion inom det allt viktigare byggforskningsområdet. Som en självklarhet måste man kunna förutsätta att de två enheterna som efterträder SIB blir kvar i Gävle och att de fortsätter att utveckla samarbetet mellan sig och med Gävle/Sandvikens högskola.

Beträffande finansieringen noterar jag att utbildningsministern i sitt svar verifierar att den bör garanteras oförändrad omfattning under 1993/94 i avvaktan på resultatet av utvärderingen. Att uppsägningarna av berörd personal kan upplevas som ett slag i ansiktet är för mig inte överraskande. Det ter sig för mig som en icke godtagbar hantering av de anställda, i vart fall är den mycket tveksam. Varför denna brådska? Nyligen har ett cirkulär om organisations och strukturförändringar inom statsförvaltningen framlagts av Statsrådsberedningen och Finansdepartementet, i vilket anförts att i det fall arbetsuppgifter överförs från en nedlagd myndighet till en nybildad eller en redan existerande myndighet, bör i första hand personal erbjudas anställning, som i den nedlagda myndigheten innehade motsvarande arbetsuppgifter. Vidare sägs att personal som på detta sätt förs över till en annan myndighet inte behöver sägas upp. Min fråga till utbildningsministern är: Vore det inte rimligt att i detta läge låta uppsägningen av personal bero tills utvärderingen och huvuddragen i framtida arbetsuppgifter klarnat? Det finns annars risk bl.a. för att kvalificerad personal söker sig bort och att det därigenom blir en svacka i kapaciteten för den viktiga byggforskningen.

Fru talman! Det är med stigande olust och irritation som jag har följt detta ärendes gång det senaste halvåret. I bästa fall skulle man kunna karakterisera hanteringen från kanslihusets sida som sällsynt brist på ''Fingerspitz-gefühl''. Som jag hade anledning att framhålla i en frågedebatt för en månad sedan med utbildningsministern gäller detta i särskilt hög grad för Näringsdepartementet, som från början har ansvarat för denna fråga. Jag vill nu, liksom den gången, uttrycka en personlig förhoppning att det faktum att utbildningsministern nu tycks ha tagit över huvudansvaret för frågans fortsatta hantering skall kunna borga för att den sköts på ett ärligare sätt, dvs. ett sätt som bättre stämmer överens med det övergripande ansvar som utbildningsministern har för forskningens framtid och kvalitet i detta land. Jag skall inte trötta kammaren med att citera propositionens skrivningar om värdet av den strategiska betydelse som byggnadsforskningen och uttryckligen också den samhällsvetenskapliga byggforskningen har i vårt land. Jag tror att alla som är insatta i ämnet kan intyga detta. Detta understryks inte minst av de kraftiga reaktioner från utländska forskningsmiljöer, som hotet mot den samhällsvetenskapliga byggforskningens framtid i Sverige har väckt. Fru talman! Varför då denna oro, om vi är överens om propositionens förslag? Vi är många som, allteftersom vi har följt frågans hantering från kanslihusets sida, undrar om det rör sig om något annat än kosmetika. Näringsdepartementet för att se över byggnadsforskningens framtid. Förslaget överensstämde såvitt jag kan bedöma det -- ingen har påstått motsatsen -- med de direktiv som utredaren hade fått av Näringsdepartementet. Förslagen från utredaren mötte positivt gensvar i remissvaren. Utan att med ett ord kommentera utredarens förslag och utan att redovisa remissvaren föreslår departementet i årets forskningsproposition något, som av många har uppfattats som en faktisk nedläggning av den samhällsvetenskapliga byggforskningen. Man hänvisar endast till att remissvaren finns att tillgå i departementet. Detta är en anmärkningsvärd behandling av seriösa myndigheters nedlagda arbete. För egen del har jag emellertid velat tolka de av mig tidigare åberopade skrivningarna i forskningspropositionen som en seriös uppskattning också av den samhällsvetenskapliga byggforskningens betydelse och som ett löfte om en seriös behandling av dess framtid. Ingenting har emellertid gjorts från kanslihusets sida för att undanröja den misstro som har skapats. Inte en enda ansträngning, att utöver vad som rent formellt kan anses krävas vid kontakt med Byggforskningsinstitutet, har gjorts. Varje kontakt har, som även tidigare talare har redovisat, tvärtom handlat om hur verksamheten formellt skall avvecklas och om att personalen skall sägas upp. När Byggforskningsrådet och KTH av departementet fick i uppdrag att förbereda knytningen av den naturvetenskapliga och tekniska byggnadsforskningen till KTH, skedde detta utan att Statens byggforskningsinstitut involverades. Byggforskningsinstitutet utan att dess ledning informerades. Först när arbetet var klart informerades hela SIB:s personal och ledning om arbetet. Skapar detta ett klimat som undanröjer den oro som departementet väl känner till? Fru talman! Om det är allvar bakom uppfattningen att den samhällsvetenskapliga byggnadsforskningen skall få en seriös utvärdering, som skall kunna leda fram till en fortsatt verksamhet i samarbete med Uppsala universitet, varför då hantera frågan så att kvalificerade forskare skräms i väg redan innan utvärderingen knappt har påbörjats? Tanken med en förändring av de organisatoriska strukturerna av byggnadsforskningen var enligt propositionen att knyta denna närmare den akademiska grundforskningen för att därmed säkra en vetenskaplig kvalitet på forskningen. Detta välkomnar jag. Men om detta är seriöst menat, liksom tanken att den samhällsvetenskapliga byggforskningen skall få en seriös behandling, varför skall då redan innan utvärderingen av denna har skett, de ekonomiska professurerna knytas till KTH? Den kvalitetsknytning till den akademiska forskningen på ekonomiområdet, som vore naturlig, finns ju inte på KTH utan vid Uppsala universitet, som enligt propositionen den övriga samhällsvetenskapliga byggnadsforskningen skall kunna knytas till. Om nu departementet inte riktigt tror att utvärderingen av den samhällsvetenskapliga byggforskningen kommer att leda till en fortsättning, varför då ändå denna brådska? Om utvärderingen kommer att föreligga i höst borde man kunna vänta med att bryta ur de ekonomiska delarna ur den samhällsvetenskapliga byggforskningen och föra dessa till den för den ekonomiska forskningen mer artfrämmande KTH till dess att beslutet om den samhällsvetenskapliga forskningen slutligen har gjorts. Varför denna brådska att montera ned en internationellt renommerad samhällsvetenskaplig forskning, om den utlovade utvärderingen av densamma är ärligt menad?
Fru talman! Jag vill också ansluta mig till tidigare talare och verkligen understryka behovet av utökad forskning inom byggsektorn. Det står i forskningspropositionen mycket klart och tydligt att byggsektorn står inför stora omvälvningar och att framtidens boende och byggande inte kommer att se likadant ut som det hittills har gjort. Det har naturligtvis under en rad år hänt mycket positivt, men också många misstag har gjorts. Jag vill understryka att just den förändring som nu krävs fordrar oerhört mycket mer kunnande.

Jag vill understryka det breda samarbete som man har uppnått i Gävle, där man har Lantmäteriverket och Gävle/Sandvikens högskola som har många fina nischer inom byggforskningsområdet. Det är då viktigt att vid förändringen -- vi lever alltid med förändringar, vilket vi behöver -- klart och tydligt uttrycka vad målet är. Det finns här en uppdelning dels i en tekniskt anknuten forskning, dels i en samhällsvetenskaplig forskning. Uttala klart och tydligt att det är det målet som eftersträvas! I samband med frågans behandling har klart uttalats att KTH-delen behövs, dvs. den tekniska delen, och att omstruktureringen av SIB:s verksamhet är en god bit på väg. Men jag håller med de tidigare talarna om att det i detta läge är oerhört viktigt att betona att den samhällsvetenskapliga delen är lika viktig. Det målet skall vi också nå. Hur vi skall nå dit skall vi utreda och fundera över. Men man får inte ge utrymme för att det sker några misstolkningar. Skrivningen i forskningspropositionen har uppfattats på det sättet. Nu har utbildningsministern chansen att radera bort alla eventuella misstolkningar. Jag efterlyser ett mycket mer distinkt svar där man klart säger att vi behöver ha både institutionen via KTH och en ny institution via Uppsala universitet. Om man är optimistiskt lagd tolkar man svaret positivt. Men om man är pessimistiskt lagd kan man mycket väl tolka svaret som negativt, att vi fortfarande inte har bestämt oss för att vi skall ha en samhällsvetenskapligt inriktad forskning. Jag skall ställa en direkt fråga till Per Unckel med anledning av svaret. Vad menas med att det är en klar tidsförskjutning mellan dessa två aktiviteter? Är det en fördel eller en nackdel? Jag ser det som en klar styrka om man kunde ha utvärderat och hittat former för båda dessa verksamheter samtidigt, så att det inte blir en eventuell kamp mellan dessa två delar. Hur skall utbildningsministerns syn på detta egentligen tolkas? Det sägs klart ut att denna utvärdering skall göras och att verksamheten på SIB under den tid som utvärderingen görs skall koncentreras enbart på den samhällsvetenskapliga delen. Det ger ett ganska förvirrat intryck i svaret. Ta chansen nu, utbildningsministern, att undanröja alla dessa tvivel. Säg klart ut att vi skall ha en KTH-del och en samhällsvetenskaplig del knuten till Uppsala universitet och att vi gemensamt skall hitta formerna för att detta skall bli så bra som möjligt.
Fru talman! Låt mig kommentera några av de påpekanden som har gjorts från de tidigare talarna och svara på de viktiga frågorna. Jag vill emellertid börja med att med viss skärpa till Sinikka Bohlin säga följande. Bara för att man utsätter något för utvärdering är det inte detsamma som att man anser att det inte håller måttet. Om den normen, att ingenting får utvärderas om det inte finns misstanke om att det inte håller måttet, skulle gälla för svensk högskolepolitik, då skulle åtskilligt av det som vi för närvarande gör vara färdigt att kastas på sophögen. Gud ske lov så förhåller det sig inte på det sättet. Tvärtom är utvärdering ett ständigt instrument varigenom vi kontrollerar statusen på det som vi gör och får en återkoppling från utvärderingarna tillbaka till verksamheterna. Jag skall därefter övergå till att försöka att med något annorlunda ord än vad som använts i propositionen och i interpellationssvaret beskriva processen och redogöra för hur tanken egentligen ser ut. Det första ledet är att vi inför propositionen och med utgångspunkt i en lång rad olika påpekanden, utredningar och utvärderingar satte oss ned för att bedöma hur Statens institut för byggnadsforskning eller dess verksamhet i framtiden borde gestaltas. Det visade sig då att det mycket snabbt uppstod en stor konsensus kring tanken att knyta den i huvudsak tekniska delen av SIB:s verksamhet till Tekniska högskolan i Stockholm. För min del var den tanken dessutom lätt att acceptera mot bakgrund av att forskningspropositionen i stort i betydande utsträckning innehåller förslag som bygger på nätverk där ett stort universitet, eller en teknisk högskola, är inblandat, till vilket man knyter enheter utlokaliserade också till andra platser. Jag har noterat att den enighet som jag snabbt fann i forskarkretsar vid riksdagsbehandlingen också har spritt sig till en betydande del av riksdagen. Jag delar emellertid Karin Starrins uppfattning att det hade varit en fördel om vi på samma sätt hade kommit fram till en snabb och på något sätt lika naturlig lösning när det gäller den samhällsvetenskapliga delen. Jag håller alltså med om att det hade varit en fördel om det hade utväxlats en motsvarande grad av konsensus. Jag beklagar att det inte gjorde det. Jag medger själv att jag alltjämt är osäker på hur den samhällsvetenskapligt inriktade bostadsforskningen i vårt land egentligen skall organiseras. Men jag erkänner detta, och det är bakgrunden till att jag inte i förhand har velat skriva fast ett förslag i forskningspropositionen som jag inte har känt att jag fullt ut har kunnat ta ansvaret för. Alltså får man utreda och utvärdera för att finna former. Som en konsekvens av detta sätt att resonera är det emellertid naturligt att konstatera att Statens institut för byggnadsforskning i dess nuvarande form inte kommer att finnas i framtiden. Ty följande föreslår regeringen att myndigheten som sådan läggs ned från den 1 juli, eftersom den tekniskt inriktade verksamheten då bedöms kunna överföras till Tekniska högskolan. Myndigheten upphör därmed att existera. När en myndighet upphör att existera, övergår emellertid dess övertaliga personal, om jag får tala i sådana uppsägningstermer, i en avvecklingsmyndighet, dvs. den lever vidare därför att personalen måste ha ett hemvist. Regeringen har då sagt att den under hela den process under vilken utvärderingen av den samhällsvetenskapliga forskningen äger rum garanterar att finansiering för personalen faktiskt kommer att finnas om än i avvecklingsmyndigheten snarare än i själva SIB som upphör att existera i och med att Tekniska högskolan går in på det tekniska området. Ty följande är det en teknisk hantering av hur ersättning till den verksamhet som vi garanterar under det kommande året skall utbetalas. Och, som jag understryker i mitt svar, det kommer att möjliggöra att den personal som finns i avvecklingsmyndigheten SIB, efter det att utvärderingen är klar, kan se var den önskar sig se sin framtid i belysningen av de slutsatser som regering och riksdag kommer att dra när när utvärderingen ligger på riksdagens bord. Konstigare än så är det alltså inte. Man behöver inte misstänka något bakom. Det är precis på det sätt som jag nu har beskrivit som själva förändringen av SIB:s verksamhet kommer att gå till. Fru talman! Jag skulle vara glad om jag i dag kunde säga om jag visste precis vilken som är den rätta lösningen.

Fru talman! Jag är glad över att utbildningsministern säger att det inte är fel på själva forskningen utan att man inte vet hur man skall forma forskningen i framtiden. Vi skall ändå komma ihåg att det är politiska beslut som styr också forskningen. Det är mycket sällan som man ser effekten av politiska beslut inom forskningsområdet på kort sikt, utan det är på lång sikt. 60-talet för att följa den dåvarande bostadspolitiken, som då gällde att man skulle ha bra bostäder och bra bostadsmiljöer. Det ord som utbildningsministern använde ger mig ändå misstanken att det finns en viss politisk styrning. Man säger klart att man vet hur den delen av SIB som går till KTH skall vara, men hur den samhällsvetenskapliga forskningen skall utformas är man mer tveksam till. Då får jag misstanken att detta hänger ihop med regeringens bostadspolitik, när man skall avreglera och privatisera. Samtidigt blir vi, som jag sade tidigare, mer internationella på grund av EES-avtalet och EG. Nu vet vi inte vad den nya bostadspolitiken innebär. Jag tycker för min del att om det någon gång är viktigt att ha just den samhällsvetenskapliga humanistiska forskningen inom boendesektorn så är det nu, så att vi kan se konsekvenserna av den nya bostadspolitiken. Därför känner jag ännu större oro för att man inte klarar av att göra ombildningen av institutet samtidigt. Man satsar på den tekniska delen och den skall externfinansieras. Hur klarar man av det i framtiden? Man kommer inte att bygga så mycket. Vad det kommer att bli mer av är fastighetsförvaltning. Den kompetensen finns samlad i SIB. Man har haft flera discipliner på samma ställe. Man har arbetat praktiskt tillsammans efter de problemområden som har varit aktuella. Det är det som har varit det unika, att man har klarat av att ha en samlad kompetens på ett och samma ställe. Jag känner fortfarande oron för att utvärderingen också innebär en nedläggning av den samhällsvetenskapliga delen.

Fru talman! Jag vill tacka för de klarläggande beskeden som jag tycker att utbildningsministern har gett. Vi slår nu fast att vi behöver en samhällsvetenskaplig forskning och att samhället naturligtvis måste vara med och delfinansiera den typen av forskning. Det är helt klart att man till den övergripande samhällsplaneringen och samhällsforskningen inte enbart kan hitta marknadsanpassad finansiering, utan samhället måste också ta sitt ansvar och sin del av den finansieringen. Jag tycker att det är klarläggande att vi nu slår fast att den här delen behövs. Vi kan ha full förståelse för att det är svårt att i nuläget klart veta hur det här skall organiseras. Men vi måste med gemensamma krafter, med gemensamma resurser och med de i Gävle befintliga kunskaperna försöka ta fram former för organisationen. Det är också de signalerna som personal, forskare, ja, alla som finns i Gävle och som jobbar konstruktivt med de här frågorna behöver. De skall visa att vi har en framtid, att vi behövs i fortsättningen och att vi gör ett kvalitativt bra och efterfrågat arbete. Nu skall vi lägga upp formerna för det. Jag tycker att vi skall tolka omorganisationen på ett positivt sätt. Jag är optimistisk.

Fru talman! Låt mig få börja med att säga att jag är alldeles övertygad om att om kanslihusets olika tungor hade varit lika entydiga och med samma eftertryck uttryckt de grundläggande principer som utbildningsministern har gjort, hade mycket av den oro som har skapats icke varit för handen. Utbildningsministern pekar på den diskrepans som råder när det gäller den tidsmässiga samordningen av det som sker. Utbildningsministern säger också att på grund av att vi skall göra en förutsättningslös utvärdering vill inte utbildningsministern i förhand skriva fast sig vid hur den nya organisationen skall se ut. De här sakerna tror jag inte alls att det är särskilt svårt att ställa upp på. Men den fråga man ställer sig är naturligtvis, och den ställer man sig även inom byggforskningen, varför då så bråttom med att skriva fast vad det inte skall vara innan denna utvärdering har skett? Vi har på Byggforskningsinstitutet professurer med ekonomisk inriktning, klart förankrade i traditionell samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. Det är professurer som naturligtvis skulle ingå som tunga bitar i en samhällsvetenskaplig byggforskning, som efter en utvärdering skulle kunna komma att fortsätta i anslutning till Uppsala universitet, där det finns ekonomisk forskning av hög akademisk kvalitet. Varför då, innan detta har gjorts, några månader innan utvärderingen är klar, bestämma sig för att dessa skall överföras till KTH, där man inte har någon akademisk förankring för ekonomisk forskning? Det är detta som i propositionen anförs som skäl för att bryta upp det gamla Byggforskningsinstitutet och koppla det till den akademiska grundforskningen, så att man skall kunna garantera den akademiska forskningens kvalitet. Varför så bråttom på detta område? När det gäller avvecklingen av SIB är det naturligtvis formellt riktigt som ministern påpekar, men det finns, det har redan påpekats av talare tidigare, ett cirkulär från Statsrådsberedningen och Finansdepartementet så sent som från den 6 maj i år, tror jag, där man just påpekar att i samband med avveckling av gamla myndigheter skall man vara försiktig med att säga upp personal, därför att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för samhället. Om det blir aktuellt att föra över dem till en ny myndighet eller till en annan myndighet skall personalen inte sägas upp. Endast personal som man vet kommer att bli överflödig skall sägas upp. Varför då så bråttom med att genomföra detta? Där har de tungor som talat från kanslihuset till personalen och ledningen på Byggforskningsinstitutet tyvärr inte alls präglats av den förståelse och den entydighet som utbildningsministern har visat.
Fru talman! Uppsägningen av personal, herr utbildningsminister, uppfattas inte av de anställda som bara en teknisk hantering. Jag vädjar till utbildningsministern att icke säga upp personal. Det bör rimligen finnas andra former, bl.a. mot bakgrund av cirkuläret om organisations och strukturförändringar inom statsförvaltningen, som jag nämnde och som även Lennart Rohdin nu tog upp, som inte är så fyrkantiga, som är smidiga och som ger staten ett gott rykte som arbetsgivare. Det ligger ju inga pengar i detta. Det är mer en principsak, vad jag förstår. Den bör vi vika från. Jag vill beröra finansieringen i framtiden och dess betydelse för forskningen litet ytterligare. SIB har under sin relativt korta livstid skaffat sig ett imponerande internationellt kontaktnät. Det är ju bra. Men för mig ter det sig om möjligt ännu viktigare att utveckla och expandera inom den nationella byggforskningen. Vi har trots allt en del egenheter i vårt land, alltifrån vårt alldeles egna klimat till specifika krav baserade på tradition och politiska idéer. Det är framför allt två forskningsområden som för mig ter sig underutvecklade. Det ena är hur vi skall kunna anpassa kostnaden för nya bostäder till en nivå som vi har råd med. Där måste vi nog minska den genomsnittliga bostadsytan från världens största till en nivå som ligger nära andra industriländers. Det finns en hel del i kravspecifikationer på standard etc. som måste ses över. Men allt detta vill vi göra så skonsamt som möjligt, utan att de boende upplever nackdelar mer än nödvändigt. De kanske t.o.m. ibland kan se fördelar, det tror jag. För detta behövs det, som jag ser det, ett multidisciplinärt utvecklingsarbete, som måste intensifieras för att vi inte mer än undantagsvis skall komma snett eller in i återvändsgränder som ger stora kostnader. Det andra området är ventilation och inomhusmiljö. De senaste årtiondena har antalet personer med känslighet och allergi ökat kraftigt. Uppemot en tredjedel av svenskarna har besvär. Många mår dåligt, vissa är mycket sjuka. Allt talar för att inomhusluften är, visserligen en av många, men säkerligen den främsta, orsaken till dessa förhållanden. Visst har det gjorts och görs en hel del för att komma till rätta med sjuka hus etc. Men det har tagit anmärkningsvärt lång tid och mycket återstår att ställa till rätta. Vi måste komma fram till klara direktiv, som med marginal säkrar en god inomhusluft i bostäderna. Vi måste få system som garanterar en frisk ventilation i offentliga lokaler. Jag nämner dessa exempel på forskningsområden som kanske inte får tillräckliga resurser när byggforskningen i framtiden i betydligt större utsträckning skall bli externt finansierad och där branschen skall vara den viktigaste finansiären. I forskningspropositionen står det att förmågan att erhålla extern finansiering kan ses som ett kvitto på att forskningen har relevans. Kanske det. Men det finns dessutom forskning som har hög grad av relevans för många enskilda människor, men som branschen inte prioriterar. Jag har gett exempel på det. Min fråga till utbildningsministern är: Hur avser utbildningsministern att bevaka att sådan byggforskning som är viktig för de enskilda människorna, men som inte prioriteras av branschen, får goda resurser i framtiden?
Fru talman! Får jag börja från slutet, med Pontus Wiklunds sista fråga, nämligen om den externa finansieringen. Jag tillhör ju dem som tycker att livet utanför politiken i det här landet tar för litet ansvar för forskningsinsatser. Att svensk forskning volymmässigt håller en så hög nivå som den för närvarande gör beror till en alltför stor del på att staten tar ett betydande ansvar medan andra tar ett för litet. Jag har en medveten strävan att entusiasmera industri och vad helst det kan vara att i ökande utsträckning engagera sig i forskning, inte i stället för staten totalt sett, utan utöver det staten har möjlighet att göra. På byggforskningsområdet tycker jag att det finns starka skäl för branschen, industrin och andra intressenter att ta ett ökat ansvar därför att de, som någon i det tidigare replikskiftet påpekade, har så stor användning av forskningsresultat. Det möjliggör i sin tur att staten kan satsa sina forskningspengar på områden där motsvarande extern finansieringsmöjlighet inte är lika tydlig. Det innebär inte, Pontus Wiklund, att jag med lättsinne ser på de luckor som kan tänkas uppstå. Nu förhåller det sig dess bättre så att forskning inom hithörande områden inte enbart bedrivs just vid SIB i Gävle, utan kompensatoriska insatser kan naturligtvis tänkas på andra områden i landet om den bristsituation som Pontus Wiklund var orolig för faktiskt skulle uppstå. Till Lennart Rohdin och frågeställningarna dels om de ekonomiskt relaterade forskningsämnena, dels om uppsägningshastigheten. Den senare frågan först. Regeringen har bedömt att uppsägningar lämpligast bör ske eftersom en myndighet faktiskt upphör att existera. Uppsägningarna innebär, som jag sade i mitt förra inlägg, att personalen överförs i den s.k. avvecklingsmyndigheten. Skälet till den handlingslinjen är helt enkelt det jag antydde tidigare, nämligen svårigheten att bedöma i vilken organisatorisk struktur samhällsvetenskapligt inriktad byggforskning i framtiden kommer att bli aktuell. De ekonomiskt relaterade ämnena har Lennart Rohdin och jag tidigare diskuterat här i kammaren. Jag är medveten om att det i gränsskiktet mellan samhällsvetenskap och teknik kan det uppstå problematiska situationer till följd av att hastigheten i utvecklandet av de båda disciplinområdena är litet olika. För min del gäller vad jag underströk vid detta tillfälle, nämligen att jag avser att hålla öppet för eventuella korrigerande insatser i KTH-delen intill dess att utvärderingen av den samhällsvetenskapliga verksamheten är avslutad. Jag vill emellertid understryka att jag för min del inte tycker att det är så väsensskilt att knyta ekonomiskt relaterad byggforskning till den tekniska. Ofta tror jag att tekniker skulle må väl av att kunna aningens mer av ekonomi. Till Karin Starrin. Jag slår fast, som jag gjorde i mitt svar, att vi behöver byggforskning av såväl teknisk som samhällsvetenskaplig karaktär. Men vi måste i ärlighetens namn hålla öppet för formerna varigenom den samhällsvetenskapliga forskningen i vårt land skall bedrivas. Till slut till Sinikka Bohlin som undrar om inte det som nu är i vardande när det gäller byggforskning på såväl det tekniska som det samhällsvetenskapliga området egentligen hänger samman med en ny bostadspolitik. Svaret är egentligen både ja och nej. Nej i den meningen att, som någon påpekade, byggforskning är långsiktig och därmed inte alls hänger samman med någon politik över huvud taget. Den avser att ge en vetenskaplig grund på olika områden för att på bästa sätt utveckla både bostadspolitik och byggande. Ja i den meningen att forskning som är inriktad på att tillgodose inte alltför långsiktiga kunskapsbehov naturligtvis gör klokt i att något avspana hur politik, marknad och övrigt utvecklas, så att kunskaperna är relevanta och därmed överföringsbara i praktisk gärning.

Fru talman! Jag är medveten om att institutsforskning, vilket man brukar använda som ett samlat begrepp, är mindre omfattande i Sverige än i andra industriländer. Företagsforskning har över huvud taget en ganska liten volym. Det finns områden där den är starkt underutvecklad. Man kan som exempel ta den trätekniska forskningen. Jag vill varna för följande: Vi skall inte ha för bråttom när vi gör det kulturskifte, eller kanske t.o.m. paradigmskifte, som är tänkt, och vilket jag ställer mig bakom. Det är rimligt att vi för över mer på avnämarna. Men det behövs en lång övergångsperiod. Det är min fasta övertygelse. När jag har läst propositionen och andra papper i detta sammanhang, har jag upplevt en hurtighet och kanske delvis önskedrömmar om att det hela skall gå att förändra snabbt. Det tror inte jag. Detta måste göras successivt. Staten får inte dra in för snabbt på grundanslaget. Det skall finnas som en bas för att trygga verksamheten. Det måste prövas från år till år hur stort det skall vara, och det måste göras med känsla. Jag vill slutligen påpeka att det cirkulär som Lennart Rohdin och jag talat om har tillkommit helt nyligen just för sådana här situationer. Jag vill därför än en gång vädja till utbildningsministern: Ompröva uppsägningen av personal. Jag tror inte att det är nödvändigt. Det går att få en mycket smidigare övergång om man gör undantag för detta.
Fru talman! Jag började mitt första inlägg med att säga att utbildningsministerns svar var motsägelsefullt, och jag måste säga att jag har fått det bekräftat. Om man ser litet vidare i forskningspropositionen och på vad regeringen har sagt om t.ex. bostadsfinansiering, betonar regeringen vikten av samhällsvetenskaplig forskning om konsekvenserna av en ny bostadsfinansiering. I propositionen om kommunernas roll i bostadsförsörjningen betonar regeringen likaså samhällsvetenskaplig forskning. Men i slutänden drar regeringen i forskningspropositionen in pengarna för denna forskning. Det stämmer inte riktigt för mig. Det är alltså ett avvecklingskonto som finns här. Den fråga som Pontus Wiklund tog upp var: Hur skall man hantera människorna? För mig är dessa fortfarande den kompetens som finns inom byggnadsforskning i Sverige. Jag har ingenting emot extern finansiering inom de områden där detta går bra. Men utbildningsministern sade själv att det på vissa områden är svårt att externt finansiera forskning, t.ex. samhällsvetenskaplig sådan. Den kommer alltmer in i bostadsforskningen. Jag vill vädja till regeringen att hantera denna verksamhet på ett bra sätt. Helst skulle jag vilja se ett beslut nu under våren. Men jag har i opposition inte någon möjlighet att påverka detta. Bostadsutskottet har ännu inte fattat något beslut. Vi får väl se vad som händer. Det viktiga är att man inte splittrar den kompetens som finns i SIB. Man måste också tänka på det nätverk vars sekretariat finns i Gävle. Det innefattar 800 forskare och 75 universitetsinstitut i Europa. Skall vi vara med i Europa inom EG och medverka och konkurrera inom forskningen, är det onödigt att splittra och ta bort den kunskap som vi har och börja bygga från början.

Fru talman! Karl Gustaf Sjödin har frågat mig vad jag avser att göra för att få till stånd en konstruktiv diskussion om problemen kring tilltron till rättssamhället och för att åstadkomma att konkreta åtgärder vidtas för att snabbt förbättra denna tilltro. John Bouvin har bett mig förklara hur regeringen på den tid som står till buds skall kunna hålla sina löften om såväl ökad rättssäkerhet som ökad rättstrygghet. Karl Gustaf Sjödin gör i sin interpellation gällande att det svenska folket sätter allt mindre tilltro till det svenska rättssamhället, att man uppfattar att den enskildes rättssäkerhet är för svag och att det finns bristande konsekvens i lagstiftningen. Enligt hans uppfattning råder en etisk rättvisekris som är minst lika djupgående som den ekonomiska kris vi just nu upplever. John Bouvin gör i sin interpellation gällande att allmänhetens förtroende för rättssystemet har gått förlorat. Vi har under senare år haft en intensiv rättspolitisk debatt i vårt land. Denna har varit välkommen och nödvändig såsom ett underlag för det reformarbete som just nu pågår. Det är dock naturligt om en sådan debatt, som ibland har innefattat mycket kraftfull kritik mot såväl lagstiftning som rättsväsende, också negativt kunnat påverka förtroendet för rättssamhället. En minskning av detta förtroende finns det anledning att se på med stort allvar. Jag tror emellertid att man skall vara försiktig innan man talar om en rättvisekris. Det står helt klart att tilltron till rättsväsendet till mycket stor del är beroende av det sätt på vilket massmedierna återger den kriminalpolitiska debatten och hur de refererar uppseendeväckande brott. Som exempel på detta kan jag nämna att enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån genomförde under våren 1985 hade 33 % av befolkningen litet eller inget förtroende för domstolarna. Emellertid grundade 80 % av de tillfrågade sin uppfattning på massmediernas reportage. Av dem som verkligen hade kommit i kontakt med en domstol uppgav 88 % att de hade blivit korrekt bemötta och korrekt behandlade. Att våra domstolar fortfarande åtnjuter ett högt förtroende bekräftas av forskning som just nu pågår vid Stockholms universitet och som beskrevs i en artikel i Dagens Nyheter den 22 april. Vad gäller polisen visar en undersökning från år 1991 att Vid en internationell jämförelse, där de flesta västländer ingick, kunde endast Australien och Nya Zeeland visa siffror som innebar ett större förtroende för sin poliskår. När man tar del av sådan statistik som jag nu har hänvisat till bör man komma ihåg att förtroendet för de rättstillämpande myndigheterna kan variera mycket beroende på om det betraktas mot bakgrund av gällande lagstiftning eller utifrån önskemål om lagens innehåll. Mycket talar således för att såväl domstolar som andra myndigheter åtnjuter ett stort förtroende som sådana, men att deras domar och beslut ändå kritiseras eftersom innehållet i de rättsregler som de har att tillämpa inte alltid accepteras. För att behålla och öka förtroendet för rättssamhället behövs framför allt lagändringar som bringar lagstiftningen i bättre överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet och som tillhandahåller effektivare verktyg i kampen mot brottsligheten. På tre områden har sådana lagändringar redan antagits på regeringens initiativ. Dessa lagändringar träder i kraft den 1 juli i år och innebär dels att straffen skärps för ett flertal brott där den nuvarande straffskalan inte kan anses tillräcklig för de allvarligaste fallen, dels att den obligatoriska halvtidsfrigivningen avskaffas och dels att narkotikastrafflagen ändras, bl.a. för att göra det möjligt att med större kraft ingripa mot sådan befattning med narkotika som består i eget bruk. Ett område där ett särskilt stort reformbehov föreligger är lagstiftningen mot trafiknykterhetsbrott. Ett förslag till sänkt promillegräns och skärpt påföljd för grovt rattfylleri har nyligen remissbehandlats. Jag räknar med att regeringen till hösten skall kunna lägga fram ett förslag till ändrad lagstiftning. Regeringen har vidare tagit initiativ till att påföljdssystemet ses över och omarbetas, vari ingår att överväga nya typer av påföljder. Ett annat område som är föremål för översyn är behandlingen av unga lagöverträdare. Utgångspunkten här är att reaktionerna skall komma tidigt och vara fasta och tydliga. Den sistnämnda översynen kommer att redovisas redan denna vår. Inom Justitiedepartementet utarbetas för närvarande en promemoria som bl.a. tar upp olika frågor vad gäller sexuella övergrepp mot barn. En förlängning av preskriptionstiden för sådana brott övervägs. I promemorian kommer även frågan om en utvidgning av skyddet för barn mot att utnyttjas vid pornografiska föreställningar att beröras. En annan promemoria som nyligen har sammanställts inom departementet tar upp brottsoffrens situation. I promemorian föreslås en lång rad åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning, både i och utanför rättegången. Regeringen har nyligen beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över rollfördelningen mellan polisen, kommunerna och de enskilda när det gäller att skapa trygghet mot brott, särskilt vardagsbrottslighet, och ordningsstörningar. Bland kommitténs uppgifter ingår att överväga hur tryggheten mot brott skall kunna ökas genom ett vidgat engagemang från enskilda, exempelvis genom grannsamverkan mot brott och annan lokal brottsförebyggande verksamhet. Karl Gustaf Sjödin tar i sin interpellation särskilt upp sådan ekonomisk brottslighet som medför att laglydiga företagare utsätts för en otillbörlig konkurrens från dem som använder olagliga metoder. Jag har i slutet av förra året här i kammaren, och därefter i flera interpellationssvar, redovisat en rad åtgärder som regeringen vidtagit och avser att vidta i syfte att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Bl.a. har regeringen tagit initiativ till en bred översyn av straffbestämmelserna på skatte och uppbördsområdet. Här är det emellertid inte tillräckligt med endast lagändringar. Det krävs också att man samordnar och koncentrerar resurserna inom olika myndigheter för att tillvarata och utöka den särskilda kompetens som behövs på detta område. En ytterligare viktig faktor är att skattesystemet utformas på ett sätt som minskar incitamenten för skattefusk och annat undandragande av skatter och avgifter. Här står regeringen för ett trendbrott i förhållande till den politik som tidigare förts. Naturligtvis är det önskvärt att de åtgärder som jag nu har redovisat på dessa områden kan träda i kraft så snabbt som möjligt. Liksom när det gäller annan lagstiftning måste emellertid lagändringar inom straffrätten beredas noggrant, bl.a. för att undvika sådana brister i konsekvens som Karl Gustaf Sjödin nämner. Endast genom att vara väl genomtänkt och väl förankrad i rättsmedvetandet kan lagstiftningen bidra till att öka tilltron till rättssamhället. Att möjligheterna att bekämpa brottsligheten stärks får heller inte innebära att rättssäkerheten äventyras. En hög rättssäkerhet är helt avgörande för tilltron till rättssamhället i ett längre perspektiv. Detta innebär bl.a. att vi inte får göra avkall på kraven på bevisning i brottmål, även om dessa någon gång kan leda till att en skyldig får gå fri. Det är också viktigt att komma ihåg att lagstiftningen aldrig kan ersätta ansvarskänsla och normbildning hos enskilda personer. I detta sammanhang har familjen och skolan en mycket viktig uppgift att fylla. Det är nämligen där som grunden måste läggas när det gäller att fostra anvarskännande individer. Avslutningsvis vill jag upplysa om att den diskussion som Karl Gustaf Sjödin efterlyser faktiskt under lång tid förts inom regeringspartierna. Vi har länge och med kraft framhållit vikten av etik, moral och personligt ansvar inom hela samhällslivet. Vi har också kraftigt och konsekvent reagerat mot den många gånger rättsosäkra lagstiftning som burit socialdemokratins signum, både när det gäller retroaktiv skattelagstiftning och ett flitigt användande av generalklausuler. För att vara konstruktiv måste diskussionen naturligtvis vara saklig och bygga på fakta om vårt gällande rättssystem. Jag tror att en fortsatt diskussion med sådana förtecken i sig skulle kunna betyda mycket för tilltron till rättssamhället.
Fru talman! Fru justitieminister! Jag tackar för svaret. Jag skall försöka redogöra för en del saker som Karl Gustaf Sjödin och jag har tagit upp. Jag är till att börja med mycket glad över att justitieministern lyfter fram familjerna och skolan och sätter dem i främsta rummet. Jag kan som exempel ta en ensamstående mor med tre tonåringar. Hon kämpar tappert för att få det hela att snurra och gå ihop. Hon har ganska bra koll på sina barn. De får uppleva att de s.k. värstingarna åker på den ena resan efter den andra. Vad skall dessa ungdomar tycka och tänka? De ställer frågan till sin mor: Varför kan inte vi åka? Varför kan inte vi få göra detta? Det lönar sig med andra ord att begå brott. Jag håller till fullo med justitieministern om att detta bär socialdemokratins signum. Jag undrar om justitieministern i spetsen för denna regering kan verka för att vi får fram en författningsdomstol så snart som möjligt. Såvitt jag har förstått är det vid domstolarna som många fel begås på grund av att man inte har klart för sig hur dessa författningar förhåller sig till gällande grundlagar. Sedan säger fru justitieministern att det inte är så farligt med tilltron till vårt rättssystem och att det kanske inte är en rättvisekris. Jag vill påstå att det är tvärtom. Karl Gustaf Sjödin hänvisar till professor Hans Klette. Jag tror att justitieministern vet vem han är. Han säger så här rakt på sak. Rubriken ''Rättssystemets kris allvarligare än den ekonomiska krisen''. Hans Klette säger vidare: ''Om etik, moral och rättvisa varit lika gångbara värden som makt och politik, hade vi troligtvis inte behövt komma i den situation, där vi idag befinner oss i Sverige med brottslighetens snabba utveckling och allmänhetens bristande förtroende för rättsväsendet.'' Han skrev detta i Nämndemannen. Det är därifrån Karl Gustaf Sjödin hämtat en del av sin frågeställning. I dagens Svenska Dagbladet -- man kan väl säga att det är Moderaternas tidning -- läste jag att en polischef kritiserar milda domar för grova brott. Jag undrar om fru justitieministern har läst detta. Jag kan läsa litet grand här. Kommissarie Lennart Thorin säger så här: ''Pojkarna lockade till sig mannen. De hotade honom med ett laddat gevär och med kniv. Mannen dödades. Nu har pojkarna fått sina domar: Fängelse i 3 månader respektive 1 --Jag är mycket kritisk mot att domstolen kan vara så milt överseende. Detta betyder att man inte värderar ett liv särskilt högt, säger kommissarie Det var en bra och riktig dom, säger däremot advokat Benneth Johansson.'' Pojkarna är 18 resp. 19 år. Jag nämner detta med tanke på att justitieministern hänvisade till att det är massmedierna som påvisar detta. Jag har kontrollerat det här fallet. Denna artikel är i stort sett riktig, enligt Lennart Thorin. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till detta. I samma tidning står det att ett mord på en 68-åring kan bli ett nytt Lindomefall. Jag har försökt att kontrollera detta också i dag. Det hände ju tydligen i helgen. Det var ett ganska tråkigt händelseförlopp. I slutet på artikeln står det så här: ''I Volvon hittades också en blodig morakniv. Polisen har ännu inte lyckats säkra några fingeravtryck på den men är säker på att den tillhör Det förekommer alltför många gånger att återfallsförbrytare kommer tillbaka i sådana här situationer. Jag undrar vad regeringen gör för att hålla kvar dem i fängelse. Man ger dem för många chanser. Slutligen skulle jag vilja ställa en fråga om något som måste ligga fru justitieministern nära, nämligen kvinnofriden och den uppseendeväckande barnporrhistorien. Vad är på gång där? Jag vill påminna om att Ny demokrati och Vänsterpartiet ville införa en lagändring för tre fyra veckor sedan, men riksdagen ville inte detta. Hade det inte varit en idé att införa den lagändring som vi ville, nämligen att detta skulle vara förbjudet enligt lag? Då hade vi kanske sluppit hela den här episoden. Jag nöjer mig med detta så länge.
Fru talman! Det var en mängd olika frågor. En del är direkt kopplade till enskilda fall. Jag tror att John Bouvin är väl medveten om att jag inte får lov att kommentera dessa. Men jag skall försöka att ta upp en del av de här punkterna mer generellt. John Bouvin talade om behandlingen av värstingar. När det gäller behandlingen av unga kan jag vidareutveckla det jag sade i mitt svar. Där nämnde jag att Ungdomsbrottskommittén nu i juni kommer att överlämna sitt betänkande till mig. Eftersom de själva har berättat om en del av det som deras betänkande innehåller, bl.a. en del som har koppling till John Bouvins fråga, kan jag även här nämna samma sak. En viktig förändring som Ungdomsbrottskommittén föreslår är att möjligheten att döma till vård enligt socialtjänstlagen skall försvinna. Det är den möjligheten som ligger bakom den typ av situationer som John Bouvin beskrev. Socialtjänsten har inte spelat ut sin roll, men vi måste hålla isär reaktioner på ett brott och vård för sociala problem. Även om man har sociala problem skall man ha en sanktion för brottet. Detta skall ske separat från det arbete som kan behöva läggas ner för hjälp för det sociala problemet. Frågan om en författningsdomstol är en av de frågor som är föremål för överväganden i den översyn av vissa grundlagsfrågor som är på gång. Där får vi avvakta förslag och beredning av förslag. Men det är en av de punkter som regeringen har angivit skall övervägas i grundlagsöversynen. När det gäller det som interpellationen egentligen gällde, nämligen tilltron till systemet, tycker jag inte att vi bara kan bortse från de undersökningar som har gjorts och där man har frågat människor som varit personligen berörda av rättssystemet. Där kan vi notera att Sverige ligger på tredje plats i världen när det gäller tilltron till systemet. Det glömmer vi lätt när vi ser på den allmänna frågan som ställs till alla oss andra som inte har varit direkt berörda. Men jag tar mycket allvarligt på den bristande tilltro som generellt finns. Om vi tappar tilltron till rättssystemet riskerar vi att få medborgargarden. För att vi skall förbättra allmänhetens tilltro till rättssystemet krävs det både lagregler som stämmer överens med allmänhetens rättsmedvetande och en seriös debatt. Det skall vara en debatt som inte bara är till för att skapa de stora rubrikerna. Båda dessa saker behövs. I grunden behövs ett överförande av moral och etik till våra unga. Ytterligare en fråga som John Bouvin tog upp var frågan om återfallsförbrytare. Det är en av de frågor som Straffsystemkommittén skall titta på. Den gäller möjligheterna till kraftigare reaktioner mot återfallsförbrytare. Kvinnofridsfrågan är en stor fråga. Där har vi redan vidtagit flera åtgärder. Bl.a. har John Bouvin varit med om att fatta beslut på grundval av ett förslag från regeringen till straffskärpningar när det gäller brott som i första hand riktar sig mot kvinnor eller som har särskild betydelse för kvinnor. Det gäller straffskärpningar när det gäller ringa misshandel -- något som ofta förekommer inom hemmets fyra väggar -- och straffskärpningar när det gäller olaga hot och ofredande. Där är oron och ångesten särskilt märkbar för kvinnornas del. Regeringen har också startat försök med larmpaket och livvakter, även om det i praktiken inte alltid är livvakter. Kvinnan kan i vissa fall ha valt t.ex. en vakthund i stället. Vi arbetar på en mängd olika sätt. Även i Brottsofferpromemorian är det mycket som är av särskild betydelse för kvinnor som är offer för brott. Låt mig slutligen säga något generellt när det gäller milda domar vid grova brott. Jag tog själv initiativet till en översyn, eller snarare en genomgång av hur våra domstolar dömer. Det är viktigt att vi har kunskap om detta och inte bara går efter rubriker. Hans Klette var den som fick i uppdrag att göra genomgången av domarna vid grövre brott. Även om det har skrivits en hel del i massmedierna om den här genomgången är den ännu inte klar. Vi har alltså inte något resultat. Men en del av det vi har sett tyder på att man ligger i nederdelen av straffskalan vid vissa typer av brott. Det finns också en del brott där vi helt klart har en successiv skärpning av straffen. Vad vi vet hittills -- jag kommer relativt snart att få det slutliga resultatet -- är det inte en entydig bild som ger möjlighet att påstå att vi alltid har milda domar vid grova brott.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det gäller alltså att vi skall ha ett gott föredöme. Det är det viktigaste av alltihop. Då kommer vi onekligen in på den ekonomiska brottsligheten, som Karl Gustaf Sjödin var inne på. Det lönar sig egentligen inte att vara ärlig när man ser att stora skurkar klarar sig. Då tänker jag på det som har hänt det senaste året när det gäller bankerna. Där har har man mer eller mindre försnillat bort pengar. Där får man fallskärmsavtal som ger miljoner. Ju fler miljarder du har lyckats försnilla bort, desto fler miljoner får du. Det är ganska pinsamt att förklara detta för vanliga människor. De säger så här rakt ut till mig: Men, John, jag har jobbat på stålverket i 20 år. Jag fick gå min väg. Jag fick sex månaders lön, och sedan fick jag gå. Nu ser vi hur det ena fallskärmsavtalet utlöses efter det andra. En annan sak är att de naturligtvis kastar dynga på oss politiker. De säger att vi bara ser till att om vi har suttit tillräckligt länge i riksdagen får vi pension. Fru justitieministern vet mycket väl hur tongångarna går ute i landet. Vad ämnar regeringen göra i klartext när det gäller dessa fallskärmsavtal? De är i första hand baserade på skattemedel. Nu kommer pengarna från Bankakuten till de bankdirektörer som har försnillat pengarna och till alla andra pensioner. Sedan tog justitieministern upp att 88 % av dem som hade varit i kontakt med en domstol var mer eller mindre nöjda. Det kan jag förstå. Många av dem har blivit dömda till låga straff. Det är väl dem man räknar. Men det finns ett otroligt stort mörkertal, sådana som inte kommer till domstolarna. De kommer inte ens fram dit. De menar att det inte är lönt att anmäla någonting, eftersom det inte händer något. Det har ju skett en drastiskt förändring på de senaste fem--tio åren. Vi kan ta cykelstölder som ett exempel. Det är ingen som bryr sig om att anmäla dessa. Det är ingen som bryr sig. Det är ingen idé, säger man. Vad gör vi åt den saken? Vi kan ta en annan parallell. Det påstås att det förekommer en våldsam rödljuskörning. Varför är det så? Det är en fråga. Det har hänt någonting i vårt samhälle. Jag undrar om vi kan få ett svar på det.
Jag vill erinra om att Bo Lundgren något senare i eftermiddag kommer att besvara en interpellation om fallskärmsavtalen.
Fru talman! När det gäller den ekonomiska brottsligheten kommer jag direkt efter denna interpellation att besvara en interpellation som berör just den frågan. Eftersom det har betydelse för tilltron till rättsamhället kan jag i det här sammanhanget också markera den vikt jag lägger vid att vi angriper alla typer av brottslighet. Brottsbalksbrott och ekonomiska brott, en benämning som vi nu använder för en mera begränsad typ av förmögenhetsbrott, är båda utslag av bristande etik och moral i samhället. Vi måste därför på bästa sätt försöka angripa dem. Men om vi verkligen skall få en god utveckling i samhället måste vi börja från början. Vi måste ha tydliga signaler från rättssystemet. Om vi inte kan lära våra barn respekt för andra människors kroppar, respekt för andra människors känslor och respekt för andra människors egendom hjälper det inte med ett aldrig så effektivt rättssystem. Jag är helt övertygad om att alla i kammaren är överens med mig om att detta är grundläggande och absolut nödvändigt. Samtidigt måste vi både när det gäller den traditionella brottsligheten och den ekonomiska brottsligheten se till att förbättra det offentligas möjligheter att reagera mot brotten. När det gäller den ekonomiska brottsligheten måste vi bygga upp och effektivisera de resurser som redan finns för att beivra den ekonomiska brottsligheten. När det gäller annan typ av brottslighet är en av förutsättningarna att vi har tillräckligt med poliser för att klara av utredningarna vid upptäckt. Allting tyder på att vi till vintern har de vakanta polistjänsterna besatta. När vi tillträdde var det 1 000 polistjänster som var vakanta. Vi lovade att de skulle vara besatta 1993/94. Vi ser i dag att de kommer att vara besatta redan nästa vinter, och det är en viktig förutsättning för att vi skall kunna både förebygga brott och utreda begångna brott.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag i denna minidebatt fråga justitieministern om hon är villig att på något sätt få till stånd en bredare diskussion. Det förs en debatt mellan regeringspartierna och oppositionen, men vi måste ut bland våra främsta jurister och ut bland vanligt folk, så att människor får chansen att ställa frågor till de bestämmande. Jag kan tänka mig ett forum dit man inbjuder de främsta juristerna och allmänheten, så att frågan blir uppmärksammad. Alf Svensson tog före helgen upp sunt förnuftbegreppet och menade att domaren i barnporrhärvan på något sätt måste sätta sig över lagen. Det är tydligt att det fattade beslutet var riktigt. Man skall inte kunna gömma sig bakom paragrafer och principer. Jag har alltför många gånger hört myndighetspersoner säga att man visserligen mänskligt har gjort fel, men formellt har man handlat riktigt. Det får inte vara på det sättet. Vi måste sätta människan först, och vi får inte stirra oss blinda på någon paragraf som en gång skrivits för ett visst ändamål. Diskussionen om detta måste vi få ut på ett bättre sätt. Kan justitieministern förklara sig villig att på något sätt medverka till detta?
Fru talman! Jag vågar påstå att jag har lagt ned oerhört mycket tid på debatten om rättssystemet och dess framtida utformning. Jag tror att jag har gått till väga på bättre sätt än genom att föra en formaliserad debatt med utvalda personer. Jag är ute i landet ungefär två tre dagar per vecka och träffar oerhört mycket s.k. vanligt folk, vilket bl.a. innebär att jag får chansen att ta till mig många av de synpunkter som finns i människors tankar. För att ta ett exempel är jag helt övertygad om att den brottsofferpromemoria som vi avlämnade från Justitiedepartementet för ett par veckor sedan inte hade fått den utformning den har, om jag inte hade varit ute och lyssnat på människor så mycket som jag har gjort. Jag menar att detta är det mest effektiva sättet att successivt få fram en lagstiftning som stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet. Men på en punkt tror jag att John Bouvin och jag i varje fall ytligt har en litet olika uppfattning, och det gäller beträffande rättssäkerhetsaspekterna, i första hand beviskraven. Jag menar att vi aldrig får göra avkall på beviskraven. Vid sidan härav är det för mig mycket viktigt att vi har en väl genomarbetad lagstiftning, som skapar förutsebarhet. Men det är också mycket viktigt att vi har en beredskap för snabba förändringar när vi upptäcker att det trots ett gediget förarbete finns brister i lagen. Just nu har statsrådet Reidunn Laurén hållit en presskonferens där hon redovisat det förslag till lagändring vad gäller främst barnpornografihanteringen som regeringen har antagit i dag vid ett extrasammanträde. Jag tror att det är svårt att hitta något fall i historien där en lagändring arbetats fram så snabbt. Behandlingen påbörjades för några veckor sedan, och den har varit extremt snabb. Vi har också förstått att även riksdagen är positiv till att arbeta extremt fort för att vi skall få en snabb lagändring.

Fru talman! Hans Karlsson har ställt tre frågor till mig angående resurserna för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Både Lars-Erik Lövdén och Hans Göran Franck har under det senaste året tagit upp frågor om resurserna till kampen mot ekobrotten. Liksom jag gjort i de tidigare svaren vill jag ånyo klart deklarera att den ekonomiska brottsligheten är ett svårt samhällsproblem. I denna fråga råder inga delade meningar mellan interpellanterna och mig. Denna typ av brottslighet, som ofta gäller mycket stora värden, snedvrider en sund marknadsekonomisk utveckling, eftersom konkurrensen inte sker på lika villkor mellan hederliga och ohederliga företagare. Inte bara det allmänna drabbas utan i stor utsträckning även enskilda människor. Jag vänder mig dock mot den ibland ensidiga åsikten att bekämpning av ekobrottsligheten bara är en resursfråga. För min del anser jag att förändringar i regelsystemet, förbättringar av samarbetet mellan myndigheterna och utvecklandet av bättre arbetsmetoder kanske är ännu viktigare. I de tidigare interpellationssvaren har jag gått igenom de åtgärder som regeringen vidtagit i olika avseenden för att få en för samhället totalt sett effektivare bekämpning av ekobrottsligheten. Jag får i det här sammanhanget hänvisa till vad jag där anfört. En kort rekapitulering kan dock vara på sin plats. Som jag nämnde anser jag att en av de väsentligaste frågorna är att regelsystemet ses över. Det är viktigt att skatte och uppbördssystemen inte uppmuntrar till brott och att de är så enkla och lättillämpade som möjligt. Regeringen har därför nyligen lämnat direktiv till två utredningar som skall dels se över uppbördslagstiftningen, dels se över skattebrottslagen m.m. När det sedan gäller Hans Karlssons konkreta fråga om utglesning av polisresurserna för ekobrottsbekämpning syftar han troligen på en förstudie angående den regionala kriminalpolisverksamheten och rikskriminalpolisens uppgifter och organisation som Rikspolisstyrelsen utfört på uppdrag av regeringen. I denna förstudie, som är en del av en större översyn av Rikspolisstyrelsens uppgifter och organisation, finns ett förslag om att just ekobrotten skall handläggas av enheter lokaliserade till de orter där resp. regionåklagarmyndighet är belägen. Enligt Rikspolisstyrelsen kommer detta bl.a. att innebära möjligheter till ett mer aktivt och direkt engagemang från åklagarnas sida i dessa utredningar. Förslaget innebär också att ekorotlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö förstärks. Detta förslag ligger nu hos Justitiedepartementet och bereds i sedvanlig ordning. Regeringen har också gett hovrättspresidenten Håkan Winberg i uppdrag att i anslutning till Rikspolisstyrelsens utredning komplettera denna med vissa frågor som gäller Rikspolisstyrelsens roll som centralmyndighet för polisen. Jag vill inte föregripa det arbete som pågår, men självklart skall organisationen vara sådan att ekobrott effektivt kan angripas över hela landet. Det får givetvis inte bli så att vissa delar av landet blir något slags frizoner för ekonomisk brottslighet därför att polisen inte håller efter ekobrottsligheten där. Det är nog heller inte meningen med Hans Karlsson frågar sedan vilka åtgärder jag avser att vidta för att ekobrottslingar inte skall tro att det är riskfritt att begå dessa brott. Jag tror att få personer uppfattar det som riskfritt att begå ekobrott. I själva verket pågår, som Hans Karlsson väl vet, ett omfattande arbete från det allmännas sida när det gäller att effektivisera kampen mot den här typen av brottslighet. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen redovisade i början av förra året en omfattande rapport med förslag till åtgärder för att effektivisera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I rapporten redovisades bl.a. förslag till ändringar i lagstiftningen, förbättringar av samarbetet mellan de olika myndigheterna och förändringar av utbildningen. Många av dessa förbättringar kan vidtas av myndigheterna var för sig eller i samverkan. Ett exempel på regeringens åtgärder med anledning av rapporten är de direktiv till översyn av uppbörds och skattebrottslagstiftningen som jag tidigare nämnde. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket har också fått i uppdrag att redovisa vad som vidtagits med anledning av rapporten. En delredovisning som innehöll flera intressanta förslag bl.a. vad gäller utbildning och samverkan har kommit in till regeringen. Den slutliga redovisningen skall ha kommit in till regeringen denna månad. Som jag också tidigare nämnde har Rikspolisstyrelsen på regeringens uppdrag gjort en översyn av bl.a. organisationen av den kvalificerade kriminalpolisverksamheten och därmed också organisationen av utredningar rörande ekonomisk brottslighet. Det är dock nu för tidigt för mig att ta ställning till de lämnade förslagen. För att effektivisera förundersökningsförfarandet när det gäller den grova brottsligheten, och till denna räknas naturligtvis den ekonomiska brottsligheten, har regeringen beslutat om en särskild ekonomisk satsning. I planeringsdirektiven för polisväsendet för nästa budgetår avsätts 60 miljoner kronor för detta ändamål. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en särskild satsning också för utredning av kvalificerad ekonomisk brottslighet riktad mot banker och finansinstitut. Under de kommande två budgetåren skall 4 miljoner kronor per år ställas till riksåklagarens disposition för en särskild utredningsgrupp för detta ändamål. Gruppen -- som fått arbetsnamnet RÅSOP, dvs. RÅ:s specialoperation -- har redan påbörjat sitt arbete i nära samverkan med Finansinspektionen. En sådan ny typ av brottslighet kräver också nytänkande. Jag tror att den här speciella formen av brottsbekämpning i finanskrisens spår kan komma att tjäna som förebild för framtiden. Riksåklagaren har förklarat att han efter en inledande utvärdering kommer att ange om ytterligare medel kan behöva tillföras specialgruppen. Regeringen är i sådant fall villig att i positiv anda pröva en sådan framställning. Även på utbildningsområdet har ågärder vidtagits. Att utbilda utredare av ekonomisk brottslighet är mycket kostsamt. För att förhindra att besparingar på lokal nivå inom polisväsendet drabbar denna utbildning har regeringen beslutat att utbildningen skall bekostas med centrala medel. Inom åklagarväsendet har nyligen en kvalificerad ekonomisk utbildning på sju veckor för ca 20 Hans Karlsson frågar slutligen om jag är beredd att tillföra Stockholmsområdet resurser utan att lämna fältet fritt i landsorten. Först vill jag säga att jag inte är främmande för en omfördelning av resurserna. Varifrån dessa skall tas och var de skall placeras är jag dock inte beredd att uttala mig om i dag. Vad man dock alltid måste komma ihåg är att prioriteringar inom en given resursram alltid leder till att något annat måste prioriteras ner. Av mitt svar till Hans Karlsson framgår med all önskvärd tydlighet att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten har hög prioritet inom regeringen. Åtgärder vidtas på bred front i form av lagstiftning, utbildningsinsatser samt samordning och effektivisering av berörda myndigheters verksamhet.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag hade naturligtvis hoppats att justitieministern skulle ha gett mig och Örebrolänningarna ett lugnande besked när det gäller ekopolisen i Örebro län. Men som jag tolkar svaret kvarstår uppenbarligen hotet att länet kommer att gå miste om resurser. Eller skall jag inte tolka svaret så? Den ekonomiska brottsligheten är ett samhällsont. Dess förekomst betyder att samhället undandras betydande inkomster. Såväl välfärdsmål som fördelningsmål hotas när samhället inte får de skatteinkomster som det samlade produktionsresultatet i landet ger underlag för. Den ekonomiska brottsligheten har ytterligare negativa effekter på samhället och medborgarna. Oseriösa företag skaffar sig ett ekonomiskt övertag över de seriösa. Konkurrensvillkoren snedvrids. Konkurserna ökar, och den samhällsekonomiska resursstyrningen försämras. Den allmänna moralen luckras upp när de som sysslar med ekonomisk brottslighet kan göra det utan överhängande risk för upptäckt och straff. Vidare urholkas samhällssolidariteten. Ekobrotten visar en mycket oroväckande ökning. Särskilt taxinäringen och restaurangnäringen har blivit tummelplats för oseriösa företagare. Polisanmälningar om svartjobb är mycket vanliga, särskilt i storstäderna. Men polisen har inte resurser att utreda. Detta är förödande. De som vill lär sig snabbt att det är tämligen riskfritt att bryta mot lagar och regler på detta sätt. Trots att ekobrotten ökar på det sätt som jag har beskrivit, minskar polisens resurser. Antalet ekopoliser har minskat med runt en tredjedel på två år. Ekopoliserna kan konstatera att listan blir allt längre över de anmälningar som inte har hunnit utredas. Det är en resursfråga. Fler ekopoliser och ekoutredare kommer att korta kölistan. Mer resurser behövs för att stävja utvecklingen. De anslag som beviljas för ekobrottsbekämpning är lönsamma investeringar. Ökade resurser till denna verksamhet är en samhällsekonomisk vinst som dessutom visar att vi inte accepterar det moraliska förfall som ekobrottsligheten utgör. Med det tidigare sagda som bakgrund förefaller det mig helt orimligt att man på sina håll i landet nedrustar ekobrottsbekämpningen. Jag tänker då, som justitieministern mycket väl vet, på den s.k. regionaliseringen av kriminalpolisen. Den skulle betyda att ekopoliserna i Örebro län avvecklas. Resurserna flyttas till Stockholm medan arbetsuppgifterna flyttas till Karlstad. Enligt uppgift från ekopolisen i Örebro län klarar man med nuvarande bemanning hyfsat att utreda de ärenden som kommer in. En viss kö finns, men den är inte längre än att man kan klara den. Om resurserna för ekobrottsbekämpningen i Örebro län nu överförs till Stockholm, och Karlstad skall ta över arbetsuppgifterna från Örebro, betyder det att Karlstadspolisen får en ökning av arbetsbelastningen med 200 %. Örebro län har nämligen, trist nog, dubbelt så många ekobrottsanmälningar som Värmlands län. Inledningsvis konstaterade jag att jag inte har fått ett svar som stillar oron. Men det finns vissa hoppfulla formuleringar i justitieministerns svar: ''Det får givetvis inte bli så att vissa delar av landet blir något slags frizoner för ekonomisk brottslighet ------.'' Skall jag se det som ett löfte från justitieministern till oss Örebrolänningar att vi får behålla resurser i länet för ekobrottsbekämpningen?
Fru talman! Som jag nämnde i mitt svar vill och bör jag inte föregripa det arbete som pågår. Min uppfattning när det gäller målet är helt klar. Ekobrott måste kunna angripas effektivt över hela landet. Justitiedepartementet har fått ett underlag som bereds i vanlig ordning. Ytterligare frågor är under utredning under ledning av hovrättspresidenten Håkan Winberg. Målet är helt klart: effektivitet oberoende av var ekobrotten begås. Hans Karlsson påstår att ekopolisens resurser minskar. Jag kan inte instämma i det. Ekopolisens resurser har minskat sedan mitten av 1980-talet. Successivt har de dock nu förbättrats. Jag kan bl.a. nämna Stockholm som ett exempel. Det är ju där man har de stora problemen. På de flesta håll i landet är balansen rätt god när det gäller ekobrottsutredningar. De stora problemen har vi haft i Stockholm. Sedan i vintras har där skett en utökning med åtta poliser och tre ekonomer. Dessutom har den tekniska utrustningen kraftigt utökats. Betydelsen av det senare skall inte underskattas. Det har alltså skett en omfattande utökning. Stockholmspolisen konstaterar nu att man har nått en nivå där man håller jämna steg med inflödet. Det är en stor förändring i förhållande till vad som gällde för bara ett år sedan. Att vi sedan har stora ärendebalanser hänger samman med den successiva nedskärning av ekopolisens resurser som skedde sedan mitten av 1980-talet. Nu håller resurserna på att byggas upp. Att man håller jämna steg med inflödet är en klar signal till presumtiva ekobrottslingar att det föreligger stor risk om man gör sig skyldig till ekobrottslighet.
Fru talman! Jag tackar för de kompletteringarna. Man kan naturligtvis diskutera huruvida resurserna ökar eller minskar. De poliser som jobbar med detta, åtminstone i landsorten, upplever att resurserna minskar. Det kan naturligtvis vara en definitionsfråga. Justitieministern säger i sitt svar att hon reagerar mot den ensidiga åsikten att ekobrottsbekämpningen enbart är en resursfråga. Jag skulle kunna vara böjd att hålla med om den definitionen. Det finns naturligtvis mycket annat som är viktigt än enbart frågan om resurser. Det handlar framför allt om vårt förhållningssätt till ekobrottslighet. Jag tycker att justitieministern har gett bra signaler. Det är viktigt att vi i alla sammanhang talar om att vi inte accepterar den typen av brott. Det är särskilt angeläget att vi gör detta för det uppväxande släktet. Vi skall markera att det är brottsligt att lura samhället och att vi inte accepterar brott som sker vid skrivbordet, datorn eller färgkopiatorn. Vi måste ta avstånd från dessa brott oavsett vilka metoder eller tekniker som används. Men vi kommer inte ifrån att det hela handlar om resurser. Det handlar om att få fram resurser nu. Vi vet ju hur det statsfinansiella läget är. Men vi skall komma ihåg att varje satsad krona på detta område är, såvitt nu kan bedömas, en bra investering. Det blir en rejäl återbäring. Därför borde det vara dubbelt angeläget att nu anslå pengar till verksamheten, i stället för att dra ned på resurserna. Det har antytts att resurser skall flyttas från landsorten till storstäderna. Varför inte föreslå att ytterligare pengar skall satsas på att bekämpa ekobrottsligheten i stället för att dra ned på verksamheten?
Fru talman! Jag sade i mitt ursprungliga svar att varje utökning på ett område innebär en neddragning någon annanstans. Regeringspartierna träffade i höstas en överenskommelse med Socialdemokraterna, det s.k. krispaketet. I detta krispaket finns en minskning av polisens resurser med 500 miljoner kronor över en treårsperiod. Jag vill påminna Hans Karlsson om att kravet att ha detta som en del av krispaketet kom inte från något av regeringspartierna. Detta var ett krav från Vi försöker på bästa sätt, och ute i verksamheten försöker man på bästa sätt, att skapa förutsättningar för denna besparing. Mycket pengar kan sparas med hjälp av effektiviseringar. Men det här kommer självklart att vara kännbart på olika sätt. Om vi skall öka resurserna ytterligare för att bekämpa ekobrottsligheten -- vi skall inte glömma bort att här finns en ökning då tjänster besätts -- får vi minska på andra områden, som ofta för den enskilde individen är av avgörande betydelse -- t.ex. våldsbrott. Därför är det, enligt min mening, viktigare att vi koncentrerar oss på en effektivisering av sättet att arbeta på. Det är också vad som sker på en mängd olika håll. Jag nämnde som ett exempel RÅSOP. Riksåklagaren har inte fått så mycket pengar, men han har fått allt vad han begärde. Dessa pengar är till för att arbeta på ett litet annorlunda sätt i ett projekt. Vi har redan sett resultat. Det är inte så länge sedan 14 åtal väcktes i Göteborg på grundval av arbetet inom RÅSOP-projektet. Jag är övertygad om att vi kommer att få mycket lärdomar av detta. Med hjälp av ett annorlunda sätt att arbeta kan det bli större möjligheter att angripa den allvarliga ekonomiska brottsligheten. Bakom dessa 14 åtal finns det bl.a. en misstanke om ekonomisk brottslighet. Vi lurar oss själva om vi tror att vi når det bästa resultatet genom att pumpa in ytterligare resurser. Då försämras i stället möjligheterna på ett annat område. Men vi arbetar för framtiden om vi finner på bättre samarbetsformer mellan de olika organen i samhället som är involverade i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Jag menar att vi är på god väg när vi väl har byggt upp den bas som är nödvändig, bl.a. inom polisen. Som jag sade tidigare har vi kommit långt.
Herr talman! Justitieministern och jag kan naturligtvis stå här länge och diskutera huruvida Socialdemokraterna eller den nuvarande regeringen gör mest och bäst för att bekämpa ekobrottsligheten. Jag är naturligtvis medveten om de besparingar som krisuppgörelsen innehåller, och de skall genomföras. Jag vet också att man på sina håll klarar att peka ut besparingar som inte betyder minskad operativ verksamhet. Kvar står det faktum att vi socialdemokrater föreslog ytterligare pengar just till bekämpningen av ekobrott. Det var ett förslag som röstades ned. Om Socialdemokraterna hade fått stöd i riksdagen för förslaget, hade verksamheten kunnat byggas ut i stället för att resurserna skall behöva minskas och operativa tjänster tas bort. Jag är fullkomligt övertygad om att storstäderna behöver mera resurser, men inte genom att dra in resurser från verksamheten på landsorten. Det här måste vi klara genom att anslå mer pengar. Jag vill uppmana justitieministern att ta vara på de socialdemokratiska förslagen att ställa mer resurser till förfogande för bekämpningen av ekobrott. Då skulle vi i ännu raskare takt kunna vända utvecklingen. Vi skulle ge signaler till människorna i samhället att bekämpningen av ekobrottslighet prioriteras högt och att det skall råda lag och ordning också på det området. Jag hoppas att justitieministern är beredd att medverka till sådana satsningar framöver, så att vi inte behöver se en nedmontering av verksamheten med ekobrottspolisen i Örebro län. De skall i stället kunna använda sin tid och sina resurser till att sköta sitt mycket viktiga värv.
Herr talman! Det framstår som egendomligt för mig när man i det socialdemokratiska partiet ena dagen kräver en besparing på polisens område på 500 miljoner kronor och nästa dag -- okej, det gick några dagar emellan, men inte så särskilt många -- kräver ett ökat anslag till polisen. Siffran blir litet olika beroende på hur man räknar. Det har nämnts 100 miljoner, 40 miljoner och 60 miljoner. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Det här borde ha funnits med i samband med kraven i krisöverenskommelsen. Jag kan repetera en del av det jag nämnde i mitt svar på interpellationen. Vi har från regeringens sida angivit att av de resurser som har avsatts för polisen har 60 miljoner -- det är en av de siffror som har nämnts -- öronmärkts för bekämpningen av den grövre kriminaliteten. Den ekonomiska brottsligheten utgör en viktig del. Vi har satsat pengar på RÅSOP. Det ger oss goda lärdomar om hur vi skall hantera verksamheten framöver. Vi har sett till att utbilda fler poliser, så att de tjänster som finns kan besättas. Polisen skall inte tvingas göra de omprioriteringar de tidigare har fått göra, dvs. använda poliser i den akuta verksamheten och plocka bort tjänster från det som inte har upplevts som den dagsaktuella krisen. Genom att komma bort från detta sätt att omprioritera blir det en stabilitet i utredningarna om ekobrott. Utredningarna om ekobrott kräver en speciell kompetens. Där sätts inte vem som helst in, precis som att vem som helst inte sätts att utreda sexualbrott mot barn. Att antyda att det sker en nedrustning av ekobrottsbekämpningsresurserna -- det blev ett långt ord -- är helt fel. Vad som har skett det senaste året är en upprustning av resurserna för bekämpningen av ekobrott.

Herr talman! Jag tackar för skatteministerns förklaringar. Det här är en mycket stor fråga om man går utanför riksdagshuset, Rosenbad, Kommunförbundets och Landstingsförbundets byggnader. Det är en mycket stor fråga av flera skäl. För det första begär man att ledarna i ett land skall föregå med gott exempel. För det andra, vilket man ofta glömmer, handlar det om skattebetalarnas pengar. Det är fråga om hur vi hanterar pengar som inte tillhör oss själva och fördelar dem till sådana som jobbar för oss. I min interpellation påpekade jag att den vanliga svensk som förlorar sitt jobb och blir arbetslös hänvisas till socialhjälp eller i bästa fall till kontant arbetsmarknadsstöd. En kommunalpamp däremot, som kanske t.o.m. misskött sitt arbete, vars lön den arbetslösa svensken har betalat via skattsedeln faller mjukt med hjälp med fallskärmar. Det här började en gång i tiden med de stora pamparna i de stora företagen som var så otroligt duktiga att de kunde begära fallskärmar, i annat fall skulle de inte ställa upp. Men sedan har man börjat ge ett sådant skydd till vilka inkompetenta personer som helst. Det har blivit en stor sjuka att man skall ha det här. Det har nu visat sig att det förekommer i stat, kommun, landsting, näringslivet, organisationer, Sveriges Radio och på alla andra ställen man kan tänka ut. Skatteministern har rätt när han säger att de personer givetvis är lika skyldiga som lovar ut eller skriver på de här avtalen. Det gäller alla de människor som tror att de äger skattebetalarnas pengar -- de har ju hur många miljarder som helst. Det är bara att dela ut pengar. De som har gjort de här idiotiska avtalen är givetvis också synnerligen skyldiga. De som har tagit emot avtalen kan man möjligen säga är ekonomiska. Men det handlar inte i detta sammanhang om tre bankdirektörer. Dessutom tycker jag att det är fel att låta personer schavottera här, allra helst som de i stort sett bara har varit relativt kloka. I stället handlar det om en sjuka i samhället. Det handlar om att de som har kommit till köttgrytorna på något sätt ser till att de alltid blir kvar där. Därför hänger detta ihop med andra frågor, t.ex. om politiska utnämningar. Skatteministern har gått igenom en lista över en hel del åtgärder. Man kan, för att snabbt repetera, ogiltigförklara ännu ej utlösta fallskärmar genom lagstiftning, och det sker då här i riksdagen. Man kan förbjuda fallskärmar för framtiden i statlig och offentlig verksamhet. Man kan förbjuda fallskärmar i företag där det förekommer statliga stöd av någon sort eller statligt delägande. Man kan lagstifta om att fallskärmar i den offentliga sektorn skall offentliggöras osv. Vi kan alltså vidta en serie åtgärder. Med anledning av det uttalande som skatteministern här gjort -- visserligen täcker skatteministern bara Finansdepartementets ansvarsområde, men jag förmodar att regeringen har talat om det här tidigare -- blir en av mina frågor följande: Är skatteministern med på att det verkligen tas ett grepp här? Detta är faktiskt ett oskick, och det är intressant att höra förklaringarna. Plötsligt har man börjat vara väldigt intresserad av det här och börjat åtgärda saker. Det gäller i kommuner, i landsting och litet varstans. Kommunförbundet och Landstingsförbundet har nu utarbetat rekommendationer om utformningen av dessa villkor. Man går även in på detta med att det inte skall få förekomma dubbla pensioner och dessutom lön. Det är mycket ovanligt utanför de politiska kretsarna. En f.d. gruvarbetare exempelvis har inte pension om vederbörande börjar jobba på Posten. Om gruvarbetaren sedan slutar på Posten får han heller inte pension och dessutom lön. Sådant skall nu åtgärdas, och det låter tjusigt. Men man kan fråga sig varför det inte skett förut. Jo, anledningen är att man nu är avslöjad och att man således måste börja rätta till det hela. Det här är en mycket stor fråga. Att säga att det finns villkor som har godkänts i riksdagen förut hjälper inte särskilt mycket. Här i riksdagen satt tidigare ofta människor -- just nu finns det i stort sett ingen här i kammaren -- som själva antagligen inte skulle ha något emot fallskärmsavtal, att bli chef för Sveriges Radio eller vad det nu kan vara fråga om inom den offentliga sektorn. Att man här tidigare har godkänt förhållanden tyder lika mycket på att man har agerat i egen sak som på någonting annat. Men nu är strålkastarna tända, och därför måste frågan på allvar tas upp. Det handlar alltså om pension på pension på lön. Det handlar om polititiska utnämningar. Det handlar om fallskärmsavtal. Men framför allt handlar det om att ledare i ett land, i det här fallet gäller det politiker, måste föregå med gott exempel. Min fråga till Bo Lundgren blir om han och jag är överens om att vi skall köra hårt på den kanten och om vi tillsammans skall arbeta mot det otyg av vilket fallmskärmar vävas.

Herr talman! På 70-talet, långt innan Ian Wachtmeister var påtänkt som partiledare, hade vi en stor fight mot fallskärmsavtal inom den kommunala sektorn. Den fighten vann vi. Det gällde de s.k. kommunalrådspensionerna, som ändrades och fick en anständig utformning. Den sjuka som sedan blev fallskärmsavtal och som just benämndes som sjuka av Ian Wachtmeister utvecklades inom det privata näringslivet, bland de privata cheferna. Omfattningen av fallskärmsavtalen är stor inom privat näringsliv och begränsad inom stat och kommun. Den har smugit sig in i vissa sektorer av stat och kommun när man försökt kopiera den filosofi och den etik som har dominerat inom det privata näringslivet. Man kan säga att fallskärmsavtalens moderna historia är samma historia som detta med den ekonomiska bubbelekonomin och fastighetsspekulationen, som ledde till bankkrisen. Det var det höga risktagandets epok. Man skulle ha betalt för det höga risktagandet, men det var aldrig meningen att detta skulle synas. Bo Lundgren och Ian Wachtmeister, nu är det framför allt i de privata företag som staten har fått ta över, delvis med undantag av Nordbanken, som fallskärmsavtalen uppenbaras! Fallskärmsavtalen är en stor moralisk fråga, men ekonomiskt och sakligt är de en liten fråga. Bo Lundgren och jag har diskuterat detta i den tidigare debatten om bankstödet. Men det är viktigt att man städar upp när det gäller fallskärmsavtalen. Jag tänker då speciellt betona en sektor, banksektorn. Där tvingas staten att pumpa in för en vanlig svensk ofattbara belopp för att rädda det svenska betalningssystemet. Detta är nödvändigt. Men för att bankstödet skall fungera och bli allmänt accepterat -- och det måste bli accepterat av allmänheten -- måste det hela ske på ett etiskt försvarbart sätt. Här kommer fallskärmarna in. Det kan inte vara rimligt att staten ger stöd till kreditinstitut där det förekommer fallskärmsavtal. När det gäller bankstödet förhandlar staten inte med stödgivarna, utan staten gör en analys och har en diskussion med bankerna. Sedan formuleras villkoren för stödet. Jag menar att det är självklart att ett sådant viktigt villkor som staten formulerar skall vara att den bank som skall komma i fråga för stöd skall ha gjort sig av med sina fallskärmsavtal. Hur det görs är bankens sak. Att fallskärmsavtalen skall vara borta för att stöd skall utgå är något som regering och riksdag skall stå för och kräva.
Herr talman! Jag var, statsrådet Bo Lundgren, uppe i en interpellationsdebatt tidigare här med justitieminister Gun Hellsvik. Med anledning av att jag inte fick något svar från henne ställer jag i stället samma fråga till statsrådet Bo Lundgren. Jag blev nämligen av fru talmannen informerad om att denna interpellation skulle komma upp senare. Min fråga är väldigt kort. Delvis har den berörts av Det är ju i första hand skattebaserade fallskärmsavtal som man är ute efter. Rolf L Nilson skyllde på näringslivet. Men det är ju ganska naturligt att man på det hållet gör så. Min fråga är alltså: Hur kan vi med skattemedel betala ut fallskärmsavtal? Om sedan dessa avtal är riktigt formulerade bryr sig inte den enskilda människan om. Men hela tiden upprepas följande fråga: Hur kommer det sig att jag som har jobbat så och så länge inom tillverkningsindustrin och att vi som har bidragit till att skattepengar kommit in skall behöva vara med om att kommunalgubbar och, i detta fall, bankgubbar får ta hand om dessa pengar? Jag har inget bra svar att ge. De människor som frågat ställer krav på mig som riksdagsledamot. De säger: Nu måste du se till att fallskärmsavtalen direkt kommer bort. Jag vill således fråga statsrådet Bo Lundgren vad han kommer att göra i detta fall. Även om det är andra som kanske inte gör så mycket ställer jag denna direkta fråga till statsrådet.

Herr talman! Jag vill först göra en reflexion över Rolf L Nilsons inlägg. Vänstern håller ofta med när vi påpekar saker. Jag anser att det bevisar att Ny demokrati sveper hela vägen på den politiska skalan -- från vänster till höger. Rolf L Nilson talar dock om privata företag med en betoning som jag kanske inte skulle använda. Privata företag är kärnan i ekonomin och det bästa vi har. Han sade att det är där man uppenbarar företeelsen. Då vill jag ta upp någonting väldigt viktigt. Här i detta rum bestämmer vi inte över privata företags sätt att sköta sin verksamhet. Vi representerar t.ex. inte aktieägarna i Volvo och de pengar de sätter in. Det ansvarsförhållandet finns mellan ledningen, styrelsen och aktieägarna där. Vi ansvarar för skattebetalarnas pengar. Eftersom den kände debattören Bouvin som brukar vara intresserad av drastiska förslag befinner sig i salen, kan jag säga att det egentligen någonstans på väggen här i kammaren borde finnas ett stort anslag där det skulle stå: Det är inte dina pengar! Det skulle finnas ett stort elakt finger som pekade ut i denna sal så att vi hela tiden när vi bestämmer saker förstår att det inte är våra pengar. Det är vanliga människors pengar det handlar om. Jag håller med om att 80-talet lärde oss allt möjligt tokigt. Det gällde på den tiden att vara smart. Det gällde att ta för sig innan bubblan brast. Nu på 90 talet har vi börjat lära oss, vilket är för väl, att det är produktiva arbetare, hederliga, hårt slitande verkmästare, driftsingenjörer, säljare, duktiga administratörer osv. som gör jobbet. Då kommer jag in på frågan om moral, som diskussionen nog ytterst handlar om. Jag tror att moralen, t.ex. vad gäller arbetets heder, i mycket förstördes på 80-talet. Den moralen måste vi nu höja. Det handlar om exemplets makt. Det handlar om ledarskap. Det är klart att det på ett sätt är besvärliga frågor. De är svåra att ta på. Just därför är de så viktiga. Jag förstår att Bo Lundgren kan vara besvärad av att dessa frågor tar för mycket tid. I pengar är det inte så mycket. För det politiska anseendets skull är insatserna för att höja den politiska moralen otroligt viktiga. Visst kan man ha avgångsvederlag, som skatteministern säger. Det är klart att de kan finnas. Men för att blanda in Vänsterpartiet igen kan jag säga att det var en vänsterpartist, en kvinna, som utmattad slutade i riksdagen efter 12 år. Hon var då 35 år. Hon tyckte att hon kunde ta ledigt resten av livet, för hon var ju garanterad sin inkomst och behövde inte arbeta. Så får det inte vara. Till sist vill jag ta upp en sak som jag tror är viktig. Den offentliga sektorns avtal måste vara offentliga. Det är ju ganska enkelt. Det är offentligheten som är huvudman. Det är Svenssons plånbok som töms när man gör någonting. Det är då inte statsrådet Svensson utan den ofta citerade Medelsvensson det handlar om.
Herr talman! Jag vill ge Bo Lundgren rätt när han sade att man skulle ha granskat avtalen när de slöts på 80-talet. Men jag tror inte att det var meningen att de skulle synas. Det är först när bubblan har spruckit och några sådana avtal börjar falla ut som man får möjligheten att frilägga dem och debattera dem. Men visst var det skada att denna mentalitet smög sig in i den utsträckning som den gjorde i privata företag, i statliga företag och i viss mån i statlig förvaltning. Jag glömde i mitt förra inlägg att säga att jag är nöjd med den analys som Bo Lundgren har gjort av skillnaden mellan någon sorts trygghetsavtal och det vi i vardagstal kallar för fallskärmsavtal och med de åtgärder som är föreslagna och redan genomförda. Det är bara ett område där jag menar att vi kan agera tuffare. Det gäller bankstödet. Här står det staten fritt att formulera villkoren.

Eftersom jag inte formulerade en fråga i mitt förra inlägg undrar jag nu om Bo Lundgren är villig att verka för att man ställer sådana krav på de banker som skall komma i fråga för stöd. Föreningsbanken och S-E-Banken är aktuella i sådana diskussioner. Det är möjligt att det blir flera.
Herr talman! Statsrådet Bo Lundgren! Med risk för att bli tjatig upprepar jag frågan om huruvida Bo Lundgren är villig att gå i spetsen för att ta tillbaka fallskärmsavtalen, i alla fall när det gäller bankerna. Rolf L Nilson säger samma sak. De gick inte i konkurs tack vare att vi i Sveriges riksdag beslöt att rädda dem, men principiellt gick de ju i konkurs. Det borde inte finnas några pengar att ge till bankdirektörerna. Hur kan man då ge dem pengar? Det är den fråga som jag och många andra vill ha svar på. Hur kan detta vara möjligt? Jag har t.o.m. läst i lagboken -- handelsbalken -- att man kan säga upp ett avtal om det inte är rimligt. Dessa avtal är inte rimliga.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

Herr talman! För aktiebolagen, som statsrådet Lundgren talade om, gäller givetvis aktiebolagslagen. Vi lagstiftare här inne kan skärpa den lagen. Problemet är att vi lagstiftare också för oss själva kan stifta lagar som missgynnar andra, lagar som gynnar oss själva osv. Därför måste vi vara mycket observanta på allt detta. Vi lever i en värld, onekligen, och vi tar oss för pannan när vi iakttar vad som händer på andra ställen, när man börjar dammsuga i Italien, börjar tända lamporna i alla vinklar och vrår, och det kommer fram de mest ruskiga saker. I allmänhet har vi i Sverige tendensen att säga: Det händer inte här -- tänk så förfärligt det är på andra ställen! Jag skulle vilja säga att det inte är mycket som förekommer i Italien som inte förekommer i Sverige. Skillnaden är framför allt att priset är något lägre i Sverige om man vill köpa sig en tjänst -- om jag skall vara litet grym. Detta visar bara att de här frågorna i dag, i den tid vi lever, börjar bli mycket stora. Det är inte en fråga för justitieminister Hellsvik, för skatteminister Lundgren eller för något annat statsråd. Det är en fråga för hela regeringen och för hela riksdagen. Till sist börjar det nämligen handla om förtroendet för det politiska ledarskapet, och därmed är det faktiskt en fråga om demokratins anseende.

Herr talman! Jag ber att få tacka skatteministern för svaret och för den redovisning av kreditförlusterna som här har gjorts. Jag är naturligtvis glad över beskedet att det är nödvändigt, som skatteministern och regeringen deklarerar, att se till att kreditgivningen upprätthålls i alla delar av landet. Jag fick i och för sig inte särskilt många konkreta förslag till nya åtgärder i det svar som har getts. Jag kanske skall börja debatten med att fråga om det verkligen är rimligt att folk i glesbygden skall lida för de spekulationer och den generösa kreditgivning som har förekommit i de överhettade områdena i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Bankerna tycks ju, som en följd av den restriktivare kreditgivningen, gå efter den omvända maximens princip, dvs. att det är nödvändigt att strypa kreditgivningen i glesbygden och i de svaga regionerna, där kreditförlusterna har varit väldigt små, och att fortsättningsvis ge krediter i de områden där man har gjort de största kreditförlusterna. Detta är naturligtvis helt orimligt, därför att det gör att bankkrisen hotar att förstärka de regionala skillnaderna över landet. Detta bekräftas också i svaret. Enligt uppgifter från Finansinspektionen, som skatteministern hänvisar till, är kreditförlusternas andel störst i den västra och den östra regionen. Det kan hänföras till minst två överhettade områden, nämligen Stockholmsregionen i öster. Det har naturligtvis förekommit livliga spekulationer i den överhettningsperiod som har blivit följden av en alltför stark koncentration i samhället. Jag tror att det ur regionalpolitisk synpunkt vore värdefullt med en mera detaljerad redovisning än den som här har lämnats. Jag tror att det är nödvändigt, inte minst för att motverka att de här regionala skillnaderna ökar som en följd av finanskrisen. Ett par kompletterande frågor från min sida blir därför: Är regeringen -- och skatteministern, som närmast har ansvaret -- beredd att medverka till att en kartläggning av hur kreditförlusterna fördelar sig just mellan glesbygder och mindre orter görs? Är regeringen beredd att göra en analys av konsekvenserna för glesbygden och de svaga regionerna av bankernas just nu restriktiva kreditgivning och behandling av dessa områden? Det är mycket som talar för att kreditförlusterna har varit mycket små eller inga alls i glesbygdsområdena. Det vore mycket värdefullt att få det här belyst inför den fortsatta behandlingen av bankkrisen. Som framgår av svaret tycks vi vara överens om att det är nödvändigt att se till att en fungerande kreditgivning uprätthålls i alla delar av landet. Det kan inte nog understrykas. Därför vore en sådan här ytterligare analys motiverad. Jag kan ge en rad exempel, inte minst från min egen region i Kalmar län, som visar att kreditgivningen till sunda och seriösa projekt inte alls fungerar som den skall just i glesbygden. Det är inte alls på det sättet att kreditefterfrågan är svag, som man från bankhåll vill göra gällande. Man försöker snarare undgå kreditefterfrågan, eftersom man inte vill eller kan låna ut. Inte sällan beror detta på att kapitaltäckningskraven inte har uppfyllts. Därför vill jag fråga: Är regeringen beredd att vidta några ytterligare åtgärder för att stärka bankernas kapitalbas? Staten kan inte kräva att bankerna t.ex. av regionalpolitiska skäl skall lämna ut krediter till projekt som ur bankmässig synpunkt inte är sunda, säger skatteministern i sitt svar. Det menar inte jag heller. Frågan är vad som ur bankmässig synpunkt är sunda projekt. Det borde nog till en närmare analys, eftersom det i glesbygden ofta krävs flerdubbla säkerheter vid en kreditgivning. Detta är inte heller rimligt och rättvist, och det främjar inte målet om regionalpolitiskt lika behandling. Det man kan kräva när det gäller kreditgivning och krav om säkerhet är att sunda projekt bedöms lika, oavsett om de finns i glesbygden eller i storstäderna. I det fallet finns det anledning att också bedöma statens egna krav om säkerheter för kreditgivningen till byggandet av bostäder. Jag vill fråga om skatteministern, som också närmast är ansvarig för statens kreditgarantier till bostadsbyggandet, är beredd att vidta åtgärder för att få till stånd en mer likvärdig syn på kreditgarantier när det gäller byggandet just för glesbygdens del.

Herr talman! För att kreditgivningen skall fungera måste många led och institutioner fungera. Vi har tidigare i dag i en interpellationsdebatt diskuterat de av Bo Lundgren nämnda riskkapitalbolagen, både portföljförvaltningsbolagen och de direktinvesterande bolagen. Det tycks åtminstone vara så att de inte lever upp till de förväntningar som ställdes på dem när de skapades. De har visserligen haft kort tid på sig att verka -- det kanske är för tidigt att bedöma hur de kommer att fungera -- men det väcktes ju mycket stora förhoppningar på att de skulle innebära lösningen på de små och medelstora företagens problem. Stora delar av deras riskkapitalförsörjning skulle vara garanterad i och med att de här bolagen kom till stånd. Vi kan konstatera att man ännu inte har levt upp till detta. Det är viktigt att Industri och nyföretagarfondens utlåning fungerar, och det är viktigt att utvecklingsfonderna fungerar. Men för att verksamheten skall fungera måste bankerna också vara beredda att ta sin del av kreditgivningen. Det är ju inte meningen att de här ''statliga'' institutionerna skall stå för hela kreditgivningen, utan det mesta skall täckas av bankerna. Då är vi inne på efterdyningarna av bankkrisen igen: den allt strängare riskbedömningen och uppgifterna om att det inte är så stor efterfrågan på krediter från företagen som företagarnas organisationer gör gällande. Detta kan ju bero på två saker. Det kan bero dels på att kostnaderna för krediter är så höga att krediter inte efterfrågas, dels på att efterfrågan i den svenska ekonomin är så låg att investeringarna inte blir meningsfulla att göra, därför att det inte finns någon avsättning för produkterna. I det ena fallet gäller det att få upp efterfrågan i ekonomin. I det andra fallet gäller det att få ner kostnaderna för krediterna. Staten, och Bo Lundgren, har ju mot sin vilja blivit en stor bankägare. Det är viktigt att staten då har en strategi för sitt ägande som går ut på att underlätta finansieringen för sunda projekt genom att inte vara överdrivet försiktig i kreditbedömningen. Jag vill understryka att jag inte menar att man skall vara slarvig eller vårdslös i riskbedömningen, men man skall inte heller vara överdrivet försiktig. Man skall hålla kostnaderna för krediterna så låga som möjligt genom att pressa samman räntegapet och hålla utlåningsräntan så låg som möjligt. Det här kan man ha som en affärsidé, som en konkurrensfaktor, gentemot andra banker som möjligtvis har andra strategier. Sedan kan staten som övervakare över hela kreditsystemet se till att konkurrensen fungerar inom bank och finanssektorn. Jag skulle helt enkelt vilja ha en kort redogörelse av Bo Lundgren för vad den här regeringen, och därmed staten, har för strategi som ägare av banker när det gäller just finansiering av nödvändiga investeringar inom industrier, framför allt med tonvikt på små och medelstora företag.

Herr talman! Jag har blivit litet störd av det obehag som regeringen känner över att staten är bankägare. Man betonar konkurrensneutraliteten så starkt att det verkar som om man inte ville arbeta offensivt med de statligt ägda bankerna, öka deras marknadsandelar och öka deras kreditgivning. Jag tycker att det är fel. Jag tycker givetvis att det krävs ett aktivt ägande från statens sida med tanke på den allmänna situationen inom kreditväsendet och också med tanke på att statliga företag skall skötas bra och förvaltas på ett sätt som kommer ägarna till godo. Det innebär givetvis inte att man skall gå in med pekpinnar och detaljstyra från regeringens sida Nordbanken, Gotabanken eller vad det nu kan bli för banker som staten kommer att äga. Som ägare och som ägarrepresentant måste man ha en vilja och ett långsiktigt mål utöver det abstrakta att bankerna skall skötas bra och att man skall frigöra sig från ägarrollen så snart som möjligt.
Herr talman! Vi kan vara överens om att staten skall avveckla sitt bankägande så fort som möjligt, om orsakerna till bankkrisen och om att de generella allmänpolitiska åtgärderna är mycket viktiga när det gäller att komma till rätta med problemet. Vad jag ville belysa med min interpellation var att det också finns en regionalpolitisk del i detta som är utomordentligt viktig. På den punkten förstår jag inte skatteministerns resonemang, att man skall fortsätta att ge krediter utan att ta hänsyn till var riskerna har varit störst eller var man har gjort de största förlusterna. Det är väl ändå rimligt att man där man har gjort de största förlusterna är mer försiktig med att ge krediter, för att man inte skall gå på ytterligare förluster, och är mer generös i sådana områden där man hittills inte gjort några förluster. Men det är precis tvärtom i det system som vi har nu. Det gör att glesbygden drabbas oförskyllt hårt i detta fall. Skatteministern säger vidare att han är övertygad om att man ger krediter till alla sunda projekt. Jag noterade att skatteministern också sade att han gärna vill veta mera om dessa. Jag kan ge ett typiskt exempel från Västerviks kommun. Där skall Ankarströms gamla ålderdomshem byggas om till servicebostäder för äldre. Det är en privat byggare som på orten har köpt fastigheten och vill göra detta jobb. De äldre vill att ålderdomshemmet skall byggas om, för de vill inte flytta till centralorten. Kommunen vill det, hemtjänsten vill det, ortsborna vill det, men bankerna säger blankt nej. Det finns långa köer till det ålderdomshem som nu finns vilka skulle kunna kapas. Bankerna låter inte ens byggaren ta upp papperen, därför att de inte är intresserade av kreditgivningen. Bygget skulle rädda sysselsättningen. Inga kreditförluster har tidigare varit synliga i dessa banker. Följden blir nu att de äldre nu blir utan bostad eller tvingas flytta till centralorten, åtta man blir utan jobb ett halvår och kommunen får ökade kostnader för äldrevården. Är det rimligt? Vad har skatteministern för råd att ge kommunen, de äldre och många andra som väntar på krediter men som de inte kan få? Jag kan nämna ett annat exempel från Linköpingsregionen som jag i min egenskap som bostadsutskottets ordförande fick reda på i förra veckan. Redan innan man sätter spaden i jorden har man full täckning för tolv lägenheter i en bostadsrättsförening, men bankerna vägrar att ge krediter. Det kan inte vara rimligt.
Herr talman! Herr statsråd! Jag kommer visserligen in i nästa interpellationsdebatt, men jag känner anledning att hoppa in i denna debatt om kreditförsörjningen. Frågan hamnar så att säga på två stolar. Vi har dels en näringsminister, dels en skatteminister som på olika sätt från olika utgångspunkter är engagerade i frågan om bankstödet. För närvarande är bankstödet tänkt att ges i form av skuldgaranti. Staten skall garantera att instituten skall kunna möta sina förpliktelser. Till dess avtal har förhandlats fram med de enskilda instituten är det alltså skuldsidan i balansräkningen som det ges garantier för, utan ersättning och utan särskild behovsprövning. Från marknadens synpunkt är det i den uppkomna situationen egentligen klokare att garantera tillgångssidan. Ett sådant system skulle lösa alla formella kapitaltäckningsproblem. Det skulle vara enkelt att skapa ett system som är konkurrensneutralt, för det är där en svår nöt ligger. Dåliga banker får en högre garanti, bra banker får en lägre garanti eller ingen alls. En tillgångsgaranti däremot skulle gälla generellt alla banker i systemet. Det skulle inte gynna en bank med dålig ekonomi på bekostnad av en bank med god ekonomi. För båda banker skulle nämligen tillgångsgarantin bli relativt sett lika intressant, därför att bankerna med den lösningen skulle ha chansen att behålla sina inbördes positioner. Vi kan exempelvis tänka oss att 90 % av räntor och amorteringar i en banks låneportfölj garanteras av staten mot en provision på exempelvis 1 % per år med en option, dvs. en rätt att köpa 90 % av bankens aktier vid nyemission. Som alternativ för en bättre bank skulle det räcka med en tillgångsgaranti med 50 % vid exakt samma villkor och med provision på 1 %. Optionen i detta fall -- med tillgångsgarantin alltså satt till 50 % -- skulle vara betydligt lägre, kanske 10 %. Systemet är enkelt och kan i princip sättas i kraft omedelbart. De tankegångar som ligger i begreppet skuldgaranti resp. tillgångsgaranti får ses mot bakgrund av att det gäller att snabbt få en fungerande kreditmarknad till stånd. Ett av de svåra problemen med skuldgarantin, som också har påtalats av en del tidigare talare, är att staten skulle kunna gå in och påverka spreadräntan. Ministern har nu entydigt deklarerat att man inte kan gå in, dirigera och fastställa den typen av marginalränta mellan in och utlåning, inte ens vid skuldgarantiförhållandet. Med tillgångsgarantin uppkommer inte det problemet, utan bankerna tillåts fungera, god som dålig bank, med motsvarande skillnader i likviditet och annat. Frågan är nu: Har skatteministern i sina diskussioner över huvud taget kommit in på synpunkter för och emot tillgångsgaranti som en lösning?

Herr talman! Jag skall inte gå för långt in i den bostadpolitiska debatten. Då kommer vi ifrån kärnpunkten i frågan som gällde den regionalpolitiska delen. Menar verkligen skatteministern att man skulle stoppa all kreditgivning för byggande? Man kan fortfarande inte bygga med så låga produktionskostnader att de överensstämmer med dagens marknadsvärde. Den omställningen har ännu inte gjorts, och det är ett problem. Så kan det inte få fortsätta. Det innebär att det inte skulle bli några krediter för byggande över huvud taget. Herr talman! Jag tycker ändå att vi har flyttat fram positionen i debatten om följderna av bankkrisen från regionalpolitisk synpunkt. Vi är överens om att det finns regionala skillnader. Det är naturligtvis en god grund att bygga vidare på. Vidare är vi överens om att det är nödvändigt att se till att kreditgivningen fungerar och att kreditprövningen upprätthålls i alla delar av landet. De generella åtgärderna är kanske ändå inte tillräckliga. Det vore bra om man såg över de krav på säkerhet som även staten ställer när det gäller kreditgivning. Jag menar inte att man skall vara generösare, men i dag är det i många fall en restriktivare kreditgivning i glesbygden, vilket drabbar glesbygden i mycket hög grad. Kreditgivningen kan ju vara en avgörande fråga för arbetstillfällen och för utvecklingen över huvud taget i en region. Det kan vara avgörande för tryggheten, för servicen, för boendet och för förlängda kreditiv när det gäller byggandet som kan öka de enskilda boendes kostnader på ett annat sätt än om kreditiven kan lyftas av med en gång. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt för den regionala rättvisan och för att de regionala skillnaderna inte skall bli större att man följer denna fråga med uppmärksamhet. Som jag inledningsvis sade är vi överens om att det finns regionala skillnader. Därför har jag hopp om att man skall få till stånd bättre förhållanden framöver.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för ett engagerat och utförligt svar på interpellationen om försäkringsbolagens situation och möjliga utveckling. Svaret skapar naturligtvis vissa behov av några smärre kompletterande frågor, vilka jag ställer en i taget. Den negativa konsolidering som flera försäkringsbolag uppvisade under hösten 1992 Finansinspektionen. Samtidigt konstaterar statsrådet att konsolideringen till följd av olika marknadsfaktorer numera är positiv. Kan statsrådet tala om vari Finansinspektionens ingripanden bestod? Var dessa bara av formell karaktär eller hade de vid det tillfället en tvingande form eller inriktning?

Herr talman! Herr statsråd! I interpellationssvaret redovisar statsrådet Lundgren vidare att man inom departementet, bl.a. med anknytning till EG:s regelsystem och EES-avtalet, bedriver ett förhoppningsvis intensivt arbete i försäkringsfrågor. Det talas också om en aktuell lagrådsremiss som bl.a. innehåller regler om minimikonsolidering för försäkringsbolag. Herr statsråd! Eftersom man nu utreder och lägger förslag måste man väl tolka det så, att vi i dagens läge skulle sakna dessa krav på försäkringsbolagens kreditvärdighet och likviditet på kort och lång sikt. Det vore i så fall en mycket allvarlig brist i det nuvarande försäkringssystemet, vilket kan skapa stor osäkerhet och oro hos alla försäkringstagare. Hur vill statsrådet Lundgren kommentera en sådan tankegång?

Herr talman! Innebär det att man inte har någon konstruktion som motsvarar kapitaltäckningskravet för bankerna? Saknas den tankegången och motsvarigheten med dagens försäkringssystem?

Herr talman! Gustaf von Essen har frågat mig om regeringen avser att komma med förslag till riksdagen i fråga om införande av familjenämnder för att underlätta barnens situation i samband med separationer. Han har vidare frågat vad som i övrigt övervägs inom Justitiedepartementet för att utveckla förfarandet avseende separationer och vårdnads och separationstvister. Gällande rätt innebär att domstolen förordnar i enlighet med föräldrarnas begäran i en vårdnadsfråga, om föräldrarna är ense i saken och om det är bäst för barnet. Om en vårdnadsfråga är tvistig, är det barnets bästa som skall avgöra hur domstolen skall döma. Rätten skall se till att det finns ett tillräckligt underlag för att avgöra frågor om vårdnad och umgänge. För att få ett sådant underlag kan domstolen inhämta upplysningar från socialnämnden. Rätten kan också uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon som gör en utredning i vårdnads eller umgängesfrågan. Vid behov kan domstolen ge riktlinjer för utredningen. Domstolen beslutar därefter i vårdnads eller umgängesfrågan efter vad som är bäst för barnet. f.) diskuterat om det -- efter finländsk förebild -- går att ändra arbetsfördelningen mellan domstolarna och socialnämnderna i vårdnadsmål. Enligt finländsk rätt kan föräldrarna i stor utsträckning lösa vårdnads och umgängesfrågor genom avtal, som fastställs av socialnämnden. Föräldrarna kan avtala att vårdnaden skall vara gemensam, att barnet skall bo hos den ena föräldern om föräldrarna inte bor tillsammans eller att den ena föräldern ensam skall ha vårdnaden. Föräldrarna kan också avtala att barnet skall ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Ett avtal angående vårdnaden om barn och rätt till umgänge skall ingås skriftligt och det skall för fastställelse föreläggas socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemort. När socialnämnden prövar om avtalet skall fastställas skall den beakta barnets bästa och barnets egna önskemål. Ett avtal som fastställs av socialnämnden gäller och kan verkställas såsom ett lagakraftvunnet domstolsavgörande. Socialnämnden åtar sig att i samband med avtal om vårdnad eller umgänge hjälpa föräldrarna att avtala om underhållsbidrag. Däremot hjälper nämnden inte till med frågor om bodelning i samband med föräldrarnas separation eller om underhåll till make. Domstolsutredningen anser att det finska systemet har vissa fördelar framför det svenska. Det öppnar enligt utredningen en möjlighet att lösa vårdnadsfrågor utan att gå via domstolarna. Härigenom kan man, framhåller utredningen, skapa större förutsättningar för lösningar som är grundade på frivilliga överenskommelser. Samtidigt kan det medföra en avlastning för domstolarna. Enligt domstolsutredningens mening finns det därför mycket som talar för att en lösning baserad på den finländska förebilden skulle vara en framkomlig väg också i Sverige. Men det krävs viss ytterligare utredning. Framför allt måste man skaffa sig en uppfattning om de konsekvenser som skulle uppstå för kommunerna när det gäller personalbehov. Det kan knappast enligt utredningens mening komma i fråga att tillskapa en lösning som medför avsevärda kostnader för kommunerna. Samtidigt är att beakta att det torde vara en förutsättning för att systemet skall bli lika användbart som i Finland att socialnämnderna hjälper till med att räkna ut underhållsbidrag. Domstolsutredningen har inte kunnat göra den ytterligare utredning som behövs, utan hänvisar till att frågan får övervägas i annat sammanhang. Domstolsutredningens betänkande har remissbehandlats. Många remissinstanser är positiva till ett fortsatt utredningsarbete i enlighet med utredningens förslag . Den här frågan bör emellertid ses i sammanhang med andra åtgärder som nyligen har genomförts i syfte att förbättra förfarandet i vårdnads och umgängesfrågor. Våren 1991 förstärktes således möjligheterna till s.k. samarbetssamtal. Sådana samtal innebär att föräldrar under sakkunnig ledning får möjlighet att gemensamt och i samråd nå enighet i frågor rörande vårdnad och umgänge. Kommunerna är numera skyldiga att bereda föräldrar möjlighet till samarbetssamtal. Sådana samtal kan komma till stånd såväl innan en rättslig process har inletts som under pågående process. I mål om vårdnad eller umgänge får domstolen uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal. Syftet med att införa samarbetssamtal var att åstadkomma samförståndslösningar för barnets bästa och därmed förhindra för barnet skadliga konsekvenser av föräldrarnas separation. I förarbetena till lagändringen har framhållits att det finns goda utsikter för att samtalen skall kunna fylla en viktig funktion, om föräldrarna kommer i kontakt med personer som är erfarna i relationsbehandling av vuxna och som har särskilda kunskaper om barn och barns behov. Detta gäller även i de fall där samtalen inte leder till att föräldrarna blir ense i den fråga som tvisten gäller. Mycket kan nämligen vara vunnet redan genom att föräldrarna genom samtalen blir uppmärksamma på farorna att tvisten skall äventyra barnets välbefinnande. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen aktualiserat frågan om familjerådgivning . Riksdagen har därvid anfört att familjerådgivningsverksamheten har mycket stort värde. I årets budgetproposition (prop. 1992/93:100, bil. 6 s. 21) har socialministern anfört att han delar riksdagens bedömning att familjerådgivning är en viktig del av det förebyggande sociala arbetet samt att han avser att senare under riksmötet återkomma till regeringen med förslag om familjerådgivningens framtida organisation och finansiering. Lagutskottet (bet. 1992/93:LU22) har med anledning av en motion uttalat att utskottet med hänsyn till socialministerns uttalande förutsätter att möjligheter till familjerådgivning för dem som så önskar kommer att tryggas i framtiden. Enligt vad jag har inhämtat ses för närvarande frågan om vem som skall vara huvudman för familjerådgivningen över inom Socialdepartementet. Arbetet är inriktat på att presentera en proposition inom kort. Jag kommer givetvis att med stort intresse följa detta arbete. Det är min uppfattning att de redan väsentligt förbättrade möjligheterna till samarbetssamtal och i framtiden en väl fungerande familjerådgivning kommer att bidra till att underlätta och förbättra barns situation i samband med föräldrarnas separation. I Justitiedepartementet fortsätter vi att studera den finländska modellen för att se om den är någonting för oss. Vi ser naturligtvis också på den ordning som nyss har införts i Norge. Men om vi skall göra en genomgripande systemförändring, kräver det noggranna överväganden och kan inte ske i en handvändning. Innan vi tar ställning till frågan bör vi också utvärdera de nyligen genomförda lagändringarna och se vad som kan uppnås med de åtgärder som har aviserats.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det uttömmande och delvis också mycket intressanta svaret. Äktenskapet och familjen är enligt min och de flestas, utgår jag från, uppfattning samhällets grundpelare. Därför måste man ta mycket allvarligt på hur man skall gå till väga vid separationer. Riksdagen har i år liksom tidigare behandlat en rad olika motioner i ärendet. Det visar intresset och engagemanget i dessa frågor. Man kan säga att det rör sig om två saker. Dels är det fråga om att ha en teknik som minimerar eventuella negativa effekter av vårt nuvarande legala förfarande. Det nuvarande systemet tycks inte till alla delar uppfylla de önskemål som man skulle vilja ställa. En utveckling av det legala förfarandet som tar hänsyn till modern forskning om barns behov och vuxnas anpassning i livskriser bör alltså komma till stånd. Dels rör det sig om att försöka korta de ibland mycket långa handläggningstiderna. Ju längre tid det går mellan skilsmässa och slutlig lösning, desto större är risken att ärendet blir infekterat och övergår till svartmålning, anklagelser, undanhållande av umgänge, frustration, m.m. Utdragna vårdnadstvister gynnar oftast den förälder som har barnet boende hos sig under utredningstiden. Det är viktigt att syftet med domstolars och utredares insatser främst är att hjälpa personer i konflikt till en för alla parter acceptabel lösning med utgångspunkt i barnets bästa. Därför är det illa om handläggningen drar alltför länge ut på tiden. I svaret pekar statsrådet på en del planerade och redan genomförda åtgärder. Att en familjerådgivning organiseras bättre och finansieras är givetvis mycket bra. Som gammal socialnämndsordförande har jag stor respekt för vad familjerådgivningen kan åstadkomma. Men det är ändå ett frivilligt åtagande för parterna. Jag tycker att även samarbetsavtal är ett alldeles utmärkt inslag i de möjligheter som i dag finns. Att man förstärker dessa möjligheter är bra. Men även där är det fråga om frivillighet. Jag tror ändå att det är viktigt att försöka åstadkomma ett något mer samlat grepp. Lagstiftning kan inte förebygga eller lösa alla familjekonflikter, men de kan bidra till att lösa familjerättsliga problem där barnens rättsställning ofta måste skyddas. Lagstiftningen inom familjerättsområdet berör inte bara situationer vid äktenskaps upplösning utan också situationer där barn hamnar i drogmissbruk eller kriminalitet. Det finns flera olika sätt att utveckla förfarandet. Bengt Harding Olson har pekat på fördelar med s.k. family court, som praktiseras i Australien. Där rör det sig om familjedomstolar, en sorts specialdomstolar för familjemål. Domstolarna handlägger äktenskapsskillnad samt vårdnad och umgänge och har hög status och hög specialistkompetens. Det är väl oklart om förhållandena i Australien går att översätta till svenska förhållanden, men det finns ändå intresse av att studera deras uppläggning. Statsrådet har själv i svaret visat ett visst intresse för det finska systemet. Möjligen kan det komma att påverka den beredning som förhoppningsvis kan komma att ske. I det finska systemet är det avtal utanför domstolen som skall bli vägledande. Möjligen kan det vara bra om ett avtal kan fastställas i tingsrätt. Jag har tidigare motionerat om införande av en s.k. familjenämnd. Även en kollega, Karin Pilsäter, har varit inne på liknande tankar. Denna motion har till min stora förvåning kommit att väcka uppmärksamhet i USA och i Nya Zeeland. Den har t.o.m. omtalats i televisionen i USA och där framställts som om detta vore regeringens förslag. Jag vet inte hur jag skall tolka det, men det var i alla fall intressant. Motionen går ut på att en tingsrätt förordnar om en familjenämnd som skall komma med ett yttrande i vårdnads och umgängesärenden. Den kan alltså ha en ad hockonstruktion, beroende på vilken typ av vårdnadstvist som det rör sig om och vilka behov som föreligger. Men man kan koppla både familjeterapeuter, barnpsykologer, ekonomer och jurister till denna, och man kan tillsammans med parterna på olika sätt lotsa fram en lösning. Beslutet kan föreläggas tingsrätten, och tingsrätten har det yttersta ansvaret. Om någon part inte vill godta familjenämndens beslut, finns det givetvis möjlighet att föra sin talan inför tingsrätten. Men detta skulle vara en metod att sammanhållet och strukturerat få till stånd en handläggning som innefattar alla de specialistkompetenser som kan erfordras och där socialtjänsten har ledningsansvaret men ansvarar inför tingsrätten. Jag vet inte om en sådan metod, vilken kanske inte är helt ny, skulle kunna intressera statsrådet och regeringen. Jag tror att både samarbetssamtal, familjerådgivning och alla andra resurser skulle kunna kopplas till en sådan konstruktion. Det ena utesluter därför inte det andra. Det är mer fråga om en strukturerad sammanhållning. Jag är mycket spänd på att höra om det finns något intresse för en sådan typ av uppläggning. I svaret finns det dess värre inte någon riktig klarhet i om någon beredning ens kommer att ske på detta område.
Herr talman! Jag är självfallet intresserad av att åstadkomma den bästa tänkbara lösningen för barns situation när det gäller separationer och skilsmässor. Som framgick av interpellationssvaret ser vi inom Justitiedepartementet både på den finska modellen och på den nya norska modellen. Jag vill gärna tillägga att vi givetvis även kommer att se på den modell som skisserades här, där man alltså har ett mer sammanhållet grepp över verksamheten. Jag har anledning att åka till Australien i sommar och kommer att titta på förslaget om s.k. family court för att se om det möjligen ger något uppslag för vår del. Jag är litet tveksam till om det passar in i vårt system, men det innebär inte att jag inte med intresse skall se på det. De lagändringar som har gjorts beträffande förbättringar av samarbetssamtalen är ganska nya. Som jag sade i interpellationssvaret måste överväganden om en ny utredning utgå från utvärderingar av vad de här förslagen innebär. Möjligen är det något tidigt att göra en utvärdering av de senaste ändringarna. Det har knappt gått ett år. Jag utesluter ändå inte att vi kan börja med detta under hösten. Sedan får vi se vad de fortsatta övervägandena leder till. Men jag vill gärna understryka att jag är öppen och intresserad.
Herr talman! Jag är både glad och till freds med det svar som statsrådet ger. Det kändes litet oklart vad som avsågs med slutet av svaret. Det är en sak att vara intresserad och att studera, en annan sak är att bereda och att göra något mer konkret. Men jag hoppas att statsrådet med sin inställning avser att göra något mer konkret så småningom. Om inte annat så kanske i höst. Jag kommer för min del tillsammans med många andra i riksdagen att noga bevaka att konkretiseringen äger rum. Tack för svaret.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som lugnar alla oroliga och som gör att planerna på att införa marknadshyror, eller ''spänstigare'' hyror, skrinläggs. Lars Stjernkvist ställde för en månad sedan i stort sett samma fråga till mig. Frågorna skall ses mot bakgrund av en departementspromemoria om ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. som nyligen har skickats ut på remiss. I promemorian föreslås förändringar i bruksvärdessystemet som jag översiktligt redogjorde för när jag besvarade Lars Stjernkvists fråga förra gången. Det är två förändringar som föreslås i bruksvärdessystemet. För det första föreslås att man, när man bestämmer vad som är en skälig hyra, inte längre i första hand skall beakta hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagens hus. Jämförelsen skall alltså kunna göras med hyrorna för likvärdiga lägenheter i alla hus, oavsett vem som äger dem. Bakgrunden till detta är att vi i dag ser en utveckling som innebär att bygg och bostadssektorn avregleras. De allmännyttiga bostadsföretagens särställning i olika hänseenden tas bort. Enligt ett förslag nyligen från Civildepartementet skall dessa företag i framtiden bedriva sin verksamhet på samma villkor som andra fastighetsägare. Verksamheten skall inte bara gå ut på att täcka kostnaderna utan också på att det skall kunna uppkomma ett visst överskott. Regeln om att hyrorna i allmännyttan skall utgöra förstahandsnorm kommer därför inte längre att ha den betydelse som lagstiftaren tänkte sig när den nuvarande ordningen infördes. Det kan tilläggas att hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagens hus är förhållandevis höga. Att hyrorna hos allmännyttan inte skall utgöra förstahandsnorm kan alltså pressa hyrorna nedåt. Den andra förändringen som föreslås är att bruksvärdesregeln skall återfå den något större flexibilitet allmänt sett som den tidigare hade. Det innebär bl.a. att hyrorna något bättre skall kunna anpassas till den efterfrågan och det utbud som finns. Avsikten är framför allt att ge utrymme för att ge lägesfaktorn en större betydelse vid hyressättningen än vad den har i dag. Detta tror jag att de flesta hyresgäster kommer att tycka är rättvist. Den som bor störst och bäst bör också betala mest. Omvänt skall den som väljer en mindre attraktiv bostad kunna få pengar över till annat. Jag vill betona att förslagen i promemorian på intet sätt innebär att man inför marknadshyror eller med andra ord en helt fri hyressättning. Förslaget utgår från att bruksvärdessystemet som sådant skall vara kvar. Fortfarande skall hyresnämnden kunna pröva om en hyra är skälig. Herr talman! När jag förra gången svarade på Lars Stjernkvists fråga konstaterade jag att förslagen skulle remissbehandlas och att regeringen först därefter skulle ta ställning till hur förslagen slutligen skall utformas. Mot den bakgrunden svarade jag att jag inte var beredd att gå närmare in på frågorna. Jag är inte heller i dag beredd att föregripa den fortsatta beredningen av ärendet. Det slutliga ställningstagandet återkommer jag till i höst när förslagen har remissbehandlats.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på interpellationen. Jag förstår att syftet är att lugna mig och alla andra som befarar att regeringspartierna är på väg att överge sitt löfte att inte införa marknadshyra. Jag kan meddela statsrådet att jag inte har blivit lugn sedan jag har läst svaret. Den departementspromemoria som är bakgrund till min fråga innehåller en serie förslag. Några av dem nämner statsrådet. Men det finns fler. Den regel som i dag säger att en hyra är skälig om den inte ''påtagligt'' skiljer sig från hyran för en likvärdig lägenhet skall man ändra till ''väsentligt''. Ordbytet, som kan tyckas vara oviktigt, betyder, säger de som förstår sig på juridiskt finlir, att man i dag kan höja hyran med 5 % i attraktiva lägen. En annan förändring som finns i förslaget är att man skall uppmuntra enskilda att förhandla själva. För att man inte skall orsaka kaos säger man att en ny regel skall införas, nämligen att den som tiger till en hyreshöjning samtycker. Det innebär att om man inte själv som enskild protesterar, om man av någon anledning inte vågar ta en match med fastighetsägaren, gäller hyreshöjningen. En tredje förändring som föreslås, som statsrådet berör, är att allmännyttan inte längre skall vara hyresledande. Det är viktigt att komma ihåg att den regel vi har i dag inte innebär att hyrorna måste vara lika höga som hos allmännyttan. Det system vi har i dag innebär att allmännyttan sätter ett tak för hyrorna. Men det är självfallet fullt möjligt att sätta hyror som är lägre än bruksvärdet eller den hyra som det kommunala företaget har. Att det fungerar så i dag visar också statsrådets svar. Det är bra. Problemet är att om man också skall väga in privata fastighetsägares fastigheter i bruksvärdet ger man privata fastighetsägare en möjlighet att höja bruksvärdet. Alla de förslag som jag har nämnt -- det finns fler -- har en gemensam nämnare, nämligen att de flyttar makt och inflytande från hyresgästerna till fastighetsägarna. Alla förslagen innebär också konsekvent att man ökar marknadsinslaget i hyressättningen. Jag delar i och för sig statsrådets uppfattning att det inte innebär ett renodlat system. Jo, på en punkt gör det faktiskt det. När det gäller tomma lägenheter skapar den här förändringen utrymme för en ren marknadshyressättning. Däremot innebär det naturligtvis inte att man genomför renodlade marknadshyror rakt över hela marknaden. Men det som oroar mig och många med mig är att det här är stora kliv i den riktningen. Det framgår också av statsrådets eget svar. Jag tycker att avslutningen på första sidan är på gränsen till cynisk. Statsrådet säger att den som vill ha en litet mindre attraktiv lägenhet kan välja det och få pengar över till annat. Sanningen är den att mängder av människor i dag ''väljer'' en mindre attraktiv lägenhet. Men de gör det inte därför att de skall få råd med en Mallorcaresa till, om statsrådet hade inbillat sig det. De gör det därför att hyrorna redan i dag är alldeles för höga. Redan i dag tvingas mängder av människor att sänka sin boendestandard därför att hyrorna är för höga. Med alla de förslag som återfinns i promemorian ger man fastighetsägarna ökade möjligheter att i attraktiva lägen höja hyrorna ytterligare. Är det alltid av ondo för hyresgästerna att man inför marknadsanpassning? Nej, det behöver det i och för sig inte vara. Men med den utformning som förslaget om marknadsanpassning har fått i den här promemorian är det av ondo. Det kan väl inte vara så att den här regeln om att den som tiger samtycker också kommer att gälla i omvänd riktning. Det kunde det vara intressant att få svar på. Jag tycker som hyresgäst att jag betalar en alldeles för hög hyra och skickar in en avi till fastighetsägaren och säger: Nu tycker jag att jag skall få betala en lägre hyra. Om fastighetsägaren inte protesterar mot detta och kräver förhandling, så gäller den hyran automatiskt. Är det så kanske det finns en del positivt i förslaget. Tyvärr befarar jag att det inte är så. Men det kunde vara spännande att få svar på det. Sedan har vi språket. Jag tycker att det är tråkigt att statsrådet inte väljer att kalla detta för vad det är. Nu har hon använt uttryck som spänstigare hyror och flexiblare hyror. Men hela tiden handlar det om samma sak. Statsrådet! Pölsa smakar pölsa, även om man väljer att kalla det för oxfilé. Marknadsanpassning innebär marknadsanpassning, oavsett om man väljer att beskriva det som någonting annat.
Herr talman! Jag skall börja med att tala om det Lars Stjernkvist tog upp, nämligen förslaget om att hyresvärden skall kunna skicka ut ett förslag till hyra. Om han inte hör någonting från hyresgästen skall detta vara den hyra som gäller. Först och främst gäller inte detta alla hyresgäster. Det gäller enbart de hyresgäster som väljer att ställa sig utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Det är ganska väsentligt att påpeka. Vi har övervägt denna lösning eftersom hyresvärden kan få stora svårigheter med hyresgäster som ställer sig utanför det kollektiva hyresförhandlingssystemet genom att välja att vara helt passiva. Det är inte något som man kan bortse från. Man har därför i denna promemoria fört fram förslaget att hyresvärden skall kunna skicka ut ett förslag till hyressättning. Hör han inte av hyresgästen på sex veckor -- det är ganska lång tid tilltagen -- anses hyran vara godtagen av hyresgästen. Skulle det sedan visa sig att hyresgästen inte är nöjd med hyran, att det går upp för hyresgästen att den kanske är för hög, har hyresgästen ytterligare två månader på sig att aktualisera frågan i Hyresnämnden. Då sker en vanlig bruksvärdesprövning av hyran. Finner Hyresnämnden att hyran har satts för högt av hyresvärden gäller den hyra som Hyresnämnden sätter ända från början av den nya hyressättningen. Jag tycker att detta är en ordning som skapar en god rättssäkerhetsgaranti för hyresgästen. Jag vill påpeka att det som förs fram i promemorian är förslag, och de skall remissbehandlas. Vi får se hur man ser på förslagen under remissbehandlingen. Själv har jag inte tagit slutlig ställning till hur förslagen skall utformas när en proposition så småningom skall skrivas. Vad sedan gäller skillnaden mellan ''påtagligt'' och ''väsentligt'' berördes den frågan i interpellationssvaret, men kanske inte så explicit. Jag sade att den andra förändring som föreslås är att bruksvärdesregeln allmänt sett skall återfå den något större flexibilitet som den tidigare hade. När bruksvärdessystemet infördes år 1968 fanns ett väsentlighetsrekvisit. Det är precis det som detta förslag syftar till att återinföra. Det anses att vi med nuvarande system har en flexibilitet som uppgår till ca 5 %. Om man byter ut påtaglighetsrekvisitet mot ett väsentlighetsrekvisit torde det leda till som mest 10 % men förmodligen ett par procent. Jag tycker inte att det är någon särskilt stor förändring i jämförelse med nuläget. Det innebär ändå att man ger systemet den flexibilitet som det hade och som det var avsett att ha när det infördes. Att kalla detta för att ta stora steg mot marknadshyror är, som jag tidigare sade till Lars Stjernkvist i mitt frågesvar, en grov överdrift. Detta är i själva verket en mycket försiktig förändring av bruksvärdessystemet. Man återgår helt enkelt till hur det ursprungligen var. Lars Stjernkvist påpekade vidare att det kan bli marknadshyressättning vad gäller tomma lägenheter. Ja, och det tror jag är någonting som hyresgästerna i dagens läge ser fram emot. Den hyressättning som sker vad gäller t.ex. Allmännyttans tomma lägenheter torde i så fall styra hyran mot en lägre hyressättning och inte mot en högre hyressättning. Felet med den debatt som Lars Stjernkvist försöker föra här är att hans intresse hela tiden koncentrerar sig på områden som Stockholms innerstad, där det finns och alltid har funnits ett stort tryck på marknaden. När vi ser till landet i övrigt finns det tusentals lediga lägenheter. Låter man den något större flexibiliteten i bruksvärdessystemet gälla kommer det i nuläget att innebära ett plus för hyresgästen såtillvida att det styr mot lägre hyror och inte mot högre hyror. Lars Stjernkvist sade för övrigt förra gången i sin fråga att det kunde vara på det sättet. Jag vill påpeka att den jämförelse med Allmännyttans hyror som skett sedan 1975 skulle ha inneburit att man pressade ner hyressättningen. Men faktum är -- och jag har statistiskt belägg för detta sedan åtminstone år 1983 -- att Allmännyttan har legat högt i hyressättningen. Allmännyttans kostnader har genomgående varit högre än kostnaderna för privata hyresvärdar.
Herr talman! Jag får korrigera statsrådet på en punkt. Jag har aldrig i min politiska gärning utgått från Stockholms innerstad. Min horisont i riksdagen är och förblir alltid Norrköping. Det kan vara viktigt att slå fast. Det är sant att jag i en frågedebatt sade att jag inte tror att ett införande av marknadshyror skulle få en dramatisk effekt med en gång. Det står jag fast vid. Det hävdar jag fortfarande. Däremot innebär marknadshyror i en situation där det är brist på lägenheter kraftiga hyreshöjningar. Jag har aldrig sagt och tror heller inte att ett införande av marknadshyror skulle möjliggöra några sänkningar av hyror. Det finns i dag såvitt jag vet inte en enda hyresgäst eller en enda hyresgästorganisation som motsätter sig att en fastighetsägare sänker hyran. Problemet har alltid varit och kommer alltid att vara att försöka hitta ett system som förhindrar att man höjer för mycket. Sedan säger statsrådet att det blir fråga om en ganska blygsam höjning på ett par procent, kanske 5 %. Till att börja med är inte det så blygsamt. Även ett par procent eller 5 % är för mycket. Jag tycker att regeringen just nu skall avstå från alla åtgärder som höjer hyrorna. Jag medger att det kan vara svårt att undvika besparingar också på boendet. Men att dessutom införa regeländringar som innebär höjda hyror är dumt. Det är bra att statsrådet ger ett klart och entydigt besked om att detta innebär en ren marknadshyressättning beträffande tomma lägenheter. När det gäller de lägenheterna finns det ett utrymme för att kunna höja med avsevärt mer än 5 % i de lägen som är attraktiva. Det som i förlängningen blir följden av detta, förutom att många människor tvingas att acceptera högre hyror, är något som vi i denna kammare i många år har varit överens om att vi inte skall ha. Nu har jag inte suttit i riksdagen så länge, och inte heller statsrådet har varit med tidigare, men man kan läsa i protokollen. Vi har haft problem med en för stor segregation på bostadsmarknaden. Effekten av dessa förslag blir att skillnaderna, segregationen, ökar. Det tycker jag är dumt. Därför står min uppmaning fast: Detta förslag bör hamna i papperskorgen. Det bör läggas åt sidan så att vi kan ägna oss åt att försöka hålla nere hyrorna i stället för att diskutera förslag som höjer dem.